Herr talman! Sten Selander säger i slutet av en dikt följande: ”Ge honom kläder först och hela skor, och så ett rum där verkligen han bor, och mat ordentligt, på bestämda tider, så att han också får en själ omsider. När han ej bara är ett tröttkört djur, då kan vi börja prata om kultur.” Det är så riktigt, och det kan väl erkännas, att vi har kommit ett gott stycke på väg och det är väl tack vare att den fackliga och politiska arbetarrörelsen har drivit på. Hur skulle det ha sett ut i vårt land om vi haft ett borgerligt styrt samhälle? Jag var med några år under den tiden, och jag kan faktiskt inte tänka mig tillbaka till det förhållandet. Trots den socialdemokratiska regeringens lokaliseringspolitik inom stödområdet är frågorna om sysselsättning för befolkningen där de mest aktuella och brännande. Det jag här åsyftar är de fyra nordligaste länen. Jag vill inte påstå, att det enbart är ett Norrlandsproblem. Är det för Övrigt riktigt att i tid och otid använda beteckningen Norrland i detta sammanhang. Det är dålig reklam för ifrågavarande områden. Vi kanske i stället borde nämna länen — Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län etc. Slår man upp en tidning, kan man t.ex. om en krock mellan en bil från Växjö och en bil från Östersund få läsa att en Växjöbil krockade med en Norrlandsbil. Det finns nog andra län som också brottas med dessa problem, men deras problem är inte lika stora som norra stödområdets. Vi som tillhör detta område borde väl också hjälpas åt att locka industriföretag m.fl. att etablera sig i området. En inbördes tävlan och överbud länen emellan gagnar inte sysselsättningen. Vi måste arbeta över länsgränserna på alla områden.

Det som man får se i TV inger inte någon större entusiasm och ger dålig reklam för dessa områden, framför allt hos de människor som inte besökt området. Det är naturligtvis riktigt att någon gång påpeka rådande förhållanden, men upprepas detta, blir det till skada. Flyttningar av människor har skett även långt tidigare i vårt land. Man flyttade från ensliga gårdar och småbyar till större samhällen. Jag anser att man i stället i större utsträckning än hittills bör upplysa om orsakerna till denna omställning. Rationaliseringarna inom skogsoch jordbruket har friställt arbetskraft. Det fordras större industrienheter för att de skall bli lönsamma. Med detta har jag inte velat påstå, att man skall flytta folk från norr till söder, från mindre byar och samhällen till större samhällen. Om det finns möjligheter att skapa sysselsättning på orten, bör dessa naturligtvis utnyttjas. Då bör lokaliseringsstödet komma till användning. TV och radio borde hjälpa till att göra bättre propaganda för dessa områden än de gjort hittills. Saklig upplysning är bättre än skrämselpropaganda. Det finns även tidningar som i politiskt syfte mörklägger Norrlandslänen. Inte heller detta gagnar länen eller hjälper befolkningen inom dessa områden. Vi som är bosatta i dessa regioner måste även ha modet att tala om för människorna, att det mot bakgrunden av vad som skett och kommer att ske inte är möjligt att på alla orter skapa ersättningssysselsättning i form av industrier. Vi bör fördenskull inte, som jag tidigare nämnde, propagera för utflyttning. Vi skall naturligtvis stötta upp avflyttningsorter med en väl utbyggd service, och det måste, som jag också tidigare nämnde, ske med lokaliseringspolitiska medel. Hur skulle det ha sett ut i de nordligaste länen inom norra stödområdet, om inte samhället hade bidragit till att upprätthålla sysselsättningen inom dessa regioner? Jag vill också peka på de skatteutjämningsmedel som ställs till vårt förfogande. Detta är emellertid sådant som aldrig nämns av oppositionen och framför allt inte av de borgerliga. De problem som förekommer inom skogslänen på grund av rationaliseringsverksamheten är inte lättlösta. Genom friställningen av skogsarbetare har arbetslöshetsprocenten blivit mycket högre än i andra län. Skogsbolagen och övriga skogsägare får väl påta sig sitt ansvar för vad som har skett. Vi har ju i de fyra nordligaste länen rika naturtillgångar i form av skog, malm och vattenkraft, och vi har gott om industrimark m.m. Något som är kanske ännu viktigare är att vi har en bra arbetskraft. Det borde därför finnas möjlighet för befolkningen inom detta område att få bo kvar. Något som är bekymmersamt är naturligtvis de långa avstånden, varigenom transportkostnaderna blir höga. Vi behöver kanske satsa ännu mera på bättre kommunikationer. Den starka industriella rationaliseringsverksamheten och expansionen i hela vårt land för med sig att de gamla marknaderna inte längre är tillräckliga. Man måste söka sig till nya och större marknader, vilket innebär att man får längre avstånd till kunderna. Transportkostnaderna ökar, och detta drabbar framför allt de nordliga delarna av landet. Frågan hur man skall gå till väga för att sänka transportkostnaderna är inte lätt att komma till rätta med. Staten har även härvidlag satt in ett stöd, vilket vi naturligtvis hälsar med stor tillfredsställelse. Jag skall övergå till att tala om en av våra viktigaste näringar, nämligen skogsbruket. Det är ju en av de viktigaste näringsgrenarna i Norrlandslänen, och den kommer också säkerligen att förbli det lång tid framöver. 1960-talet blev ett dåligt decennium för skogsnäringen med prisfall och avsättningssvårigheter, men efter denna kris har 1970-talet ingett större förhoppningar. Efterfrågan på skogsindustriprodukter i Europa har ökat och priserna har stabiliserats. Avverkningsuttagen har börjat återgå till det normala, och därför borde vi i vårt skogrika land känna en viss tillfredsställelse. Jag ser läget så att det borde finnas möjlighet att satsa ännu hårdare på skogsbruket och därigenom också skapa ökad sysselsättning. Jag vill ställa frågan, om vi utnyttjar dessa resurser tillräckligt. Jag tror inte att vi gör det. Skogsbruket ställer helt andra krav än för bara 10—15 år sedan. Mekaniseringen, dvs. rationaliseringen, kräver helt andra avverkningsförhållanden, och 1970-talet kommer säkerligen att ställa ännu större krav i detta avseende. Man kan inte arbeta med samma små avverkningsområden när man använder dessa stora och dyra maskiner, utan här fordras mycket större enheter. Det måste skapas en avverkningsorganisation som passar in i den utveckling som nu sker, och det gäller framför allt inom det privata skogsbruket, där ägorna är alltför uppsplittrade på små skogsskiften. Hur skall det ske? Jo, det måste ske genom utvidgad samverkan. Dessutom måste skogsägarna skaffa sig större kunskaper och kännedom om skogsbruket i dagens samhälle. Arbetet måste planeras på ett helt annat vis. Skogsägarna har här ett stort ansvar, och det ansvaret måste de känna. En modern skogstraktor kan klara årsavverkningar från 60-70 skogsfastigheter av den storlek som är normal inom bondeskogsbruket. För att traktorn skall kunna utnyttjas effektivt krävs att varje arbetsobjekt är större än den årliga avverkningen på vad som nu är medelfastigheter. Genom ökade virkesmängder på avläggsplatser kan man även sänka transportkostnaderna. Kostnaderna kan också minskas i och med att man får större ytor att röra sig på och därigenom kan använda maskiner för återväxtåtgärder. Om det privata skogsbruket skall kunna mekaniseras i den omfattning som sker inom storskogsbruket, måste man satsa på samordning och ökad strukturrationalisering. Det är högst nödvändigt, och det är hög tid. Detta kan även ske genom sammanläggning av fastigheter till större enheter. Skogsägarföreningarna har sedan mitten av 1950-talet bedrivit samarbete inom skogsbruksområden, och staten har stött samarbete genom att ge medel till samverkansområden. Det skall erkännas att det gjorts en del, men det räcker inte. I det läge där vi nu hamnat tror jag att samarbetet måste ske i fastare former. Min personliga uppfattning är den att små fastigheter borde sammanslås till större enheter, i vilka fastighetsägarna i stället kunde få äga andelar. Detta gäller även skogsägare som flyttat från den ort där skogen är belägen. Under en högkonjunktur har de anställda skogsarbetarna och maskinerna full sysselsättning, men under lågkonjunkturer uppstår sysselsättningssvårigheter. Skogsägarna skär då ner sina avverkningar. Skogsarbetarna blir arbetslösa, och dyrbara maskiner kan ej utnyttjas effektivt. Vi måste bedriva ett skogsbruk som är lönsamt på lång sikt. Kortsiktiga spekulationer ger dåligt resultat. Det enda sättet att lösa detta problem är att satsa, som jag nämnt, ännu mer på samarbete och samordning inom det privata skogsbruket. Till detta bör statsmakterna bidra. Bättre samordning och arrondering med ökad mekanisering som följd skapar förutsättningar för bättre löneoch anställningsvillkor, och skogsarbetet blir därigenom ett mera attraktivt yrke. Här borde både bolagsoch privata skogsägares motvilja mot de fackliga organisationernas krav få ge vika. Jag vill nämna att två utredningar har tillsats som skall syssla med hithörande frågor, nämligen skogspolitiska utredningen och skogsutredningen. Det är angeläget att dessa utredningar snarast lägger fram sina förslag och kommer med konkreta lösningar. Det skulle vara intressant att få veta när de blir färdiga. Det är hög tid att något blir gjort i denna viktiga fråga. Jag skall inte tala om industrilokaliseringen. Den är i full gång även om man på vissa orter inte är nöjd. Här har regeringen gjort stora ansträngningar, och man må hoppas att de med de instrument som staten skaffat sig kommer att ge resultat. Trots detta är det ingen lätt uppgift, men vi löser inte problemen genom att ”kvirra”. Här måste politikerna, staten och kommunerna hjälpas åt. En viktig uppgift vore att få till stånd en bättre marknadsföring. Men kom med lösningar! Det är bättre om ni som kvirrar från borgerligt håll kommer med lösningar. Jag tror att vi kan komma längre den vägen. Jag satt och lyssnade på herr Winberg. Han jungfrutalade här. Han nämnde sysselsättningssvårigheter m.m. och var bekymrad för de fyra nordligaste länen, men trots att han är ny här i kammaren hörde jag inte att han kom med någon lösning. Den enda lösning han hade var att han också ville hålla fader staten i handen via lokaliseringspolitiken. Så blir det faktiskt många gånger. Det har pratats här i riksdagen om samverkan och samarbete. Om vi skall kunna lösa dessa viktiga problem, måste det ske i samförstånd. Till sist, herr talman, människorna lever inte enbart av bröd, heter det. De har även behov av aktiviteter som sport och fritidssysselsättning. Det som jag då närmast tänker på, det förstår ni, är framför allt jakt och fiske. Det har varit en gammal hävd att människorna skall få jaga och fiska, och det har de satt mycket stort värde på. Vi måste hjälpas åt att slå vakt kring detta. Många tycker kanske att detta inte är något väsentligt och värdefullt. Men det är väsentligt och värdefullt med fritidssysselsättning. Det är med en viss oro man ser hur dessa frågor behandlas. Jag hoppas att förnuftet skall segra till slut och vi till hyggliga priser får både fiska och jaga, och det bör naturligtvis gälla för alla. Dessa två ting har en stark förankring i trivseln för människorna. Därför bör man inte göra inskränkningar och frånta människor dessa rättigheter. Det har blåst upp till starka motsättningar på en del håll om jaktfrågorna, och det förvånar mig inte. Herr talman! Till sist vill jag uttala min förhoppning att jordbruksministern sätter sig in i dessa frågor som jag anser viktiga, så att vi får lösa dem gemensamt till allas belåtenhet.
Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd mellan herr Wikner och mig vill jag påpeka att mitt anförande till övervägande delen handlade om de statliga organ och förvaltningar som tidigare varit lokaliserade i Norrland. Jag uttryckte mina farhågor för att man ryckte dem undan från vissa känsliga orter.
Herr talman! Med detta hoppas jag att vi får det samförstånd och det samarbete som efterlysts här i kammaren sedan remissdebatten började.

Herr talman! Det ansnitt av remissdebatten som vi nu behandlar har rubriken Arbetsmarknadsoch regionalpolitik. Under eftermiddagen har många visa ord sagts om regionalproblemen framför allt i norra Sverige. Man kan också lägga andra synpun kter på arbetsmarknadsproblemen, och jag skall be att helt kort få beröra dem utifrån tanken på ökad erbetsdemokrati. För ungefär femtio år sedan infördes den politiska demokratin i vårt land. Utvecklingen sedan dess har både ekonomiskt, tekniskt och kulturellt varit starkt progressiv. Från det Fattigsverige som vi då hade har vi nu kommit högt upp på listan över världens rikaste länder — ett oerhört stort steg. Många faktorer, som jag här inte skall beröra, ligger bakom denna utveckling. En faktor som kanske ofta förbises är just införandet av den politiska demokratin. Det måste ha varit stimulerande för en medborgare, som kanske betalat skatt under många år och gjort militärtjänst m.m. men inte kunnat påverka beslut i sådana frågor, att plötsligt genom sin röst vid regelbundet återkommande val få säga sin mening och påverka utvecklingen. Känslan av medansvar för skötseln av landets angelägenheter på alla områden var den stimulans som medborgaren i gemen fick genom den politiska demokratin. Det kan inte råda någon tvekan om att denna bakgrund varit av stor betydelse för den progressiva utvecklingen. Den politiska demokratin är således både genomförd och etablerad. Men hur har vi det med den ekonomiska demokratin, hur har vi det med arbetsdemokratin? All ekonomisk utveckling kräver både kapital och arbetsinsats. Det motsatsförhållande som en gång fanns mellan kapital och arbete har efterhand försvunnit. De anställdas kunnighet och ansvarskänsla utgör ovärderliga tillgångar för företagen, på samma sätt som företagens ekonomiska stabilitet utgör grunden för de anställdas trygghet. Driftinskränkningar eller nedläggning av företag drabbar de anställda hårt. De kan därför lika väl som kapitalägarna betraktas som riskbärare. Det ömsesidiga beroendet är i dag uppenbart för alla och accepteras av både företagare och anställda såsom en nödvändig förutsättning för ett företags effektiva produktion. Trots det sålunda konstaterade ömsesidiga beroendet har de anställda visserligen något medinflytande men ingen medbestämmanderätt i företagens ledning. Femtio års politisk demokrati har inte löst detta problem. Folkpartiet vänder sig mot all koncentration av den ekonomiska makten både hos staten och hos ett fåtal enskilda. Den säkraste vägen till fortsatt progressiv utveckling går via samverkan mellan medborgare av alla slag och inom olika former av företag. Men en sådan samverkan måste baseras på ömsesidigt ansvarstagande. Både den som genom aktiesparande blir delägare i ett företag och den som genom sin arbetsinsats i företaget främjar dess utveckling skall ha bestämmanderätt i företagets angelägenheter. Vad kan då göras för att främja en utveckling till ökad ekonomisk demokratisering, till arbetsdemokrati? Ett steg har tagits genom det avtal om företagsnämnder som arbetsmarknadens parter har ingått. Detta steg har betytt mycket för information och samråd inom företagen och för främjandet av den ömsesidiga förståelsen mellan parterna. Men det kan tveklöst konstateras att till arbetsdemokrati leder det avtalet inte ensamt. Företagsnämndernas inflytande måste ökas bl.a. genom att beslutanderätt delegeras till nämnder eller till under nämnderna verkande organ. Men detta räcker inte. Ett komplement för att förverkliga arbetsdemokratin är att tillämpa den metod som praktiseras i Norge och som brukar kallas självstyrande arbetsgrupper. Ansvaret för delar av produktionen överlämnas till dem som direkt är engagerade i arbetet. De norska exemplen har på många håll visat att sådana försök ger både högre arbetstillfredsställelse, högre effektivitet och därmed bättre inkomster för de berörda. Den tredje åtgärden — som jag för min del anser vara den viktigaste — som måste till för arbetsdemokratins förverkligande är representation för de anställda i företagens styrelser. Lika väl som regler skapats lagstiftningsvägen för ”kapitalets” beslutanderätt inom aktiebolag, handelsbolag m.fl. fordras lagstiftning som ger regler för de anställdas medbestämmanderätt. Sådana regler finns fastställda utomlands på flera håll, så Sverige blir på detta område inte pionjärlandet. Ett arrangemang lagstiftningsvägen för de anställdas medbestämmanderätt i företagens ledning skulle verka intresseväckande för berörda individer, skulle aktivera dem och öka deras känsla av medansvar, vilket tillsammantaget skulle påverka såväl arbetstillfredsställelse som effektivitet i positiv riktning. Folkpartiet har i år, liksom i fjol, motionerat om åtgärder av olika slag för att främja utvecklingen till ökad arbetsdemokrati. Bl a. vill folkpartiet att en utredning med parlamentarisk representation och företrädare för arbetsmarknadens parter tillsättes med uppgift att framlägga förslag till en revision av aktiebolagslagen så att de anställda beredes rätt att utse representanter i aktiebolagens styrelser. Personligen har jag den tron att lika väl som den politiska demokratins genomförande för 50 år sedan gagnade landet och dess medborgare genom att alla fick reellt medansvar för utvecklingen, lika väl kommer en genomförd arbetsdemokrati att skapa ett progressivt intresse hos alla anställda till gagn för företagsamheten och för dem själva. En förverkligad arbetsdemokrati är ett av medlen för fortsatt ekonomiskt framåtskridande. Detta är ett av de viktigaste områdena för förverkligandet av den så starkt eftersträvade närdemokratin.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att anföra några synpunkter på regionalpolitiken, sett mot de erfarenheter som den gångna femårsperioden har givit. Det förs nämligen enligt min mening här i landet en debatt på detta område där man glömmer — sannolikt medvetet — att som bakgrund ställa den situation som var rådande när lokaliseringspolitiken sattes in. Jag tror att det är nödvändigt att erinra om den utveckling som ägde rum i skogslänen under 1950 och 1960 talen. Den stora utflyttning av människor som då skedde uppe i Norrlandslänen berodde i huvudsak på den kraftiga rationaliseringen inom skogsbruket. Verkningarna av det fria näringslivets krafter i detta sammanhang upplever vi i dag som brist på arbetskraft i skogen. Jag är övertygad om — det har också framgått av många yttranden i pressen på den senaste tiden — att många av skogsbrukets företrädare just nu önskar att det hade varit en något lugnare rationaliseringstakt. Var fanns förresten kritikerna på den borgerliga sidan den gången? Det är verkligen berättigat att ställa den frågan i dag, när den nuvarande lokaliseringspolitiken kritiseras. Är det någon som mot denna bakgrund tror att det skulle ha varit möjligt att på så kort tid som fem år eliminera den regionala obalans vi har i vårt land? Emellertid är det onekligen en framgång för den förda lokaliseringspolitiken att man — som inrikesministern här för en stund sedan kunde konstatera — har kunnat begränsa utflyttningen och den negativa befolkningsutvecklingen i Norrlandslänen. I vissa av dessa kan man i dag visa på en befolkningsökning. Det råder inget tvivel om att det är ett resultat av den lokaliseringspolitik som har förts. Som industriminister Krister Wickman nämnde i går kväll finns det nu flera exempel på att företag har kunnat räddas från nedläggning tack vare etableringsaktiebolagets engagemang. Vi som har upplevt situationen på nära håll ser nog litet annorlunda på samhällets lokaliseringsoch näringspolitik än de som många gånger gör sina iakttagelser och kommentarer utan verklig kunskap om förhållandena i skogslänen. Jag hade inte avsett att i detta anförande säga någonting speciellt om Ådalen. Emellertid ägnade herr Lorentzon uppmärksamhet åt den frågan och var därvid i huvudsak enbart kritisk — det har också kommenterats av inrikesministern — mot samhället för bristen på åtgärder. Låt mig bara till detta säga, att just Ådalen utgör exempel på en bygd som tack vare den näringsoch arbetsmarknadspolitik som förts här i landet under senare år kunnat överleva och som i dag kan registrera en ljusare utveckling inför framtiden. Låt mig också, herr talman, säga att utan dessa åtgärder skulle denna bygd i dag ha varit praktiskt taget död. Jag vill belysa detta med några få siffror. Av de 1 200 arbetstillfällen som har skapats i centrala Ådalen under 1960-talet har 800 tillkommit genom lokaliseringspolitiska insatser. Lokaliseringspolitiken har alltså medverkat till två tredjedelar av den sysselsättningsökning som åstadkommits. Ett annat bevis för att lokaliseringspolitiken har givit åsyftad effekt är att antalet flyttningsbidrag minskat sedan förra budgetåret. Antalet personer som erhållit starthjälp har minskat i skogslänen med 2 245 och i det övriga landet med 1 439. En annan tendens, som är värd att notera i detta sammanhang är, att flytthjälp har meddelats i ökad utsträckning för flyttning inom skogslänen. Det är därför inga överord när inrikesministern i sin kommentar till den regionala utvecklingen i årets statsverksproposition konstaterar: ”Erfarenheterna av stödverksamheten under försöksperioden har i stort sett varit positiva.” Det finns också anledning att liksom inrikesministern erinra om de nya riktlinjer för regionalpolitiken som 1970 års riksdag fastställde och som skall gälla för de närmaste tre åren. Här är det framför allt några nya inslag, som säkert kommer att få stor betydelse för en bättre regional utveckling. Det är det särskilda transportstödet till näringslivet inom stödområdet, vidare försöksverksamheten med ett särskilt sysselsättningsstöd för utvidgningar och nyetableringar inom den inre delen av stödområdet samt lagen om samrådsskyldighet för etablering inom storstadsområdena. Likaså bör de möjligheter som öppnats för företagen att erhålla lånegaranti för rörelsekapital i samband med lokaliseringsstöd vid investeringar inom det allmänna stödområdet få stor betydelse i likviditetssammanhang under företagens inkörningsperiod. Jag delar därför helt inrikesministerns sammanfattande synpunkt, att det med de nya regionalpolitiska medlen bör vara möjligt att åstadkomma en jämnare spridning av företagssamheten och en bättre differentiering på orter och i områden med ensidigt näringsliv. Låt mig också, herr talman, få säga att man ibland när man lyssnar på kritikerna till den förda näringsoch lokaliseringspolitiken lätt får den föreställningen att den regionala obalansen är ett problem som enbart skulle gälla Sverige. Men så är ingalunda fallet. Det är en företeelse som gäller praktiskt taget alla industriländer. Utöver vårt land har många andra industriländer under åtskilliga år försökt driva lokaliseringspolitik, men framgångarna har även i dessa länder varit små i många fall. De som önskar få en bättre samlad bild av den regionalpolitiska utvecklingen rekommenderar jag att ta del av den rapport, som industrikommittén inom OECD offentliggjorde i höstas. Undersökningen omfattade regionala problem och regionalpolitik i 15 av medlemsländerna, däribland Sverige. Arbetsgruppen konstaterar att — trots att vissa framsteg uppnåtts på en del håll — få, om ens några länder kan väntas på kort sikt övervinna sina svåra regionala obalanser. I rapporten räknar man med att hela 1970-talet kommer att behövas för att åstadkomma regionalpolitiska program som skall kunna bidra till den nationella tillväxten. Det är vad OECD har kommit fram till. Jag kan komplettera bilden genom att peka på att man även i ett land som Sovjetunionen har samma bekymmer. Vid den resa som vi inom statsutskottets tredje avdelning i somras gjorde i Sovjet berättade våra värdar att deras största regionalpolitiska problem var att förhindra de stora städernas tillväxt. För Moskva hade man infört förbud mot varje företagsetablering som innebar en ökning av antalet anställda inom regionen, och i sådana fall fick etableringen i stället ske utanför regionen. Det andra stora problemet var att flytta ut folk till de glest befolkade områdena med stora naturtillgångar — om man så vill ett Norrlands problem i mycket stor skala. Jag har, herr talman, velat anföra detta eftersom jag — på samma sätt som herr Wikner förklarade sig göra — upplever vår regionalpolitiska debatt som onyanserad och negativ i sin inriktning. Jag vill understryka vad herr Wikner sade om pressens roll i detta sammanhang, och jag skall också anföra ett exempel. Expressen gjorde i fredags i förra veckan på ledarsidan en kommentar till lokaliseringspolitiken och skrev bl.a.: ”Problemen för företagen i Norrland är att de arbetar i en miljö och under förhållanden som inte stimulerar expansion.” Och Expressen fortsätter: ”Det avhjälper man inte genom att hålla företagen under armarna med lån och bidrag utan genom att stärka deras konkurrenssituation. Generella åtgärder som gör frakter och arbetskraft billigare i Norrland är långt viktigare än bidrag.” Jag vill endast kommentera detta genom att säga att uttalanden av denna art röjer en skrämmande okunnighet om de verkliga förhållandena. Av vad jag sade i början av mitt anförande framgår att man i den nya regionalpolitiken infört precis de åtgärder som Expressen anser vara nödvändiga. Låt mig också få kommentera en bildtext i samma ledare, där det heter: ”Skog ska det fortfarande finnas i skogslänen. Men en ensam människa bland furorna — det ska inte vara framtidsbilden för stora delar av Sverige. Lokaliseringsstödet borde hjälpa människorna att behålla och utöka sysselsättningen.” Ja, situationen är — som jag sade inledningsvis — den att på grund av den förda lokaliseringspolitiken finns det ännu tillräckligt mycket människor kvar i skogslänen för att man inte skall vara ensam bland furorna. Men jag vill än en gång understryka att det hade varit angeläget att skogsbrukets egna företrädare bättre beaktat sitt mera långsiktiga behov av arbetskraft. Direktör Guldberg i arbetsmarknadsverket konstaterade häromdagen att det i dagsläget saknas 1400 man i skogen, och man räknar för de närmaste åren med en brist på 4 000 man. Nu är det också andra tongångar från skogsbrukets företrädare — skogsbruket framställs ånyo som ett framtidsyrke. Men det finns en viktig förutsättning för att utvecklingen skall gå i rätt riktning, och det är att näringslivet tar till vara den äldre arbetskraft som finns ute i stora delar av dessa områden. Denna ytterligt värdefulla arbetskraft och den arbetskraft som blev över när rationaliseringen gick fram i skogen behövs idag. Låt mig till sist, herr talman, uttala den förhoppningen, att vi alla — åtminstone i detta hus — kommer att sträva efter att få en mera nyanserad och positiv debatt kring denna decenniets största inrikespolitiska fråga. Det gäller; oavsett var vi bor, att ge människorna något så när likvärdiga levnadsbetingelser. Regionalpolitiska problem finns inte bara i Norrland utan även på många andra håll i vårt land, och därför bör detta vara en angelägenhet som angår oss alla.

Fru talman! De principiella riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken drogs upp av 1966 års riksdag. De kan i stort sett sammanfattas i tre punkter.

Otvivelaktigt har denna arbetsmarknadspolitik varit till gagn för den största delen av det svenska folket. Den har bl.a. medverkat till att i stort sett stärka näringslivets konkurrenskraft och har därmed även givit löntagarnas organisationer ökade möjligheter att förbättra löneoch arbetsvillkoren för sina medlemmar. Erfarenheterna från de gångna åren visar dock att strukturomvandlingen inom näringslivet har medfört betydande svårigheter för olika grupper av arbetstagare, inte minst för den äldre och handikappade arbetskraften. Arbetsmarknadspolitiken liksom näringspolitiken har väl i stor utsträckning varit inriktad på att skapa allt bättre förutsättningar för marknadsekonomin. Den främsta uppgiften har under en lång följd av år varit att med arbetsmarknadspolitiska medel anpassa arbetskraften till strukturomvandlingen inom näringslivet och med samhällspolitiska insatser stödja och hjälpa de friställda och utslagna. Vi har emellertid fortfarande inte något effektivt instrument att från samhällets sida styra denna utveckling. Den pågående strukturomvandlingen har därför i många fall åstadkommit avsevärda svårigheter för människor i kommuner med ensidigt näringsliv i olika delar av vårt land, inte minst för den äldre och lokalt bundna arbetskraften. Eftersom min partivän Paul Jansson om en stund kommer att ta upp dessa människors sysselsättningsproblem, vill jag endast understryka de uttalanden om den äldre arbetskraften som tidigare gjorts från kammarens talarstol. Jag vill poängtera att vi av arbetsgivarna måste kräva att de på morgondagens arbetsmarknad tar sitt fulla ansvar för denna arbetskraft. Att åldersfördelningen ute i samhället även skall återspeglas i företagen och i statliga och kommunala verksamhetsgrenar måste vara en självklar målsättning under 1970-talet. Om arbetsgivarna inte medverkar till detta, bör regeringen så snart som möjligt vidtaga sådana åtgärder att vi kan trygga sysselsättningen för den äldre och lokalt bundna arbetskraften. Det som i dag ändå inger förhoppningar inför framtiden är utbyggnaden av regionalpolitiken i de sysselsättningssvaga områdena. De arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska insatserna kommer här att komplettera varandra. Inrikesministern har beräknat att lokaliseringsstödet under de gångna åren har givit sysselsättning åt närmare 18 000 personer. Jag hoppas att de nya riktlinjer som antogs av 1970 års riksdag skall kunna ge en ökad stimulans för näringslivets utveckling i stödområdet. Men, fru talman, även landsdelar utanför detta område brottas med strukturproblem som skapar svårigheter och bekymmer för drabbade människor och berörda kommunala myndigheter. I mitt hemlän har under år 1970 varslats om friställningar för inte mindre än 1400 personer. Drygt hälften av dessa friställningar berör anställda inom TEKO-industrin och hushållsporslinsindustrin. Det skulle vara frestande att här mer ingående belysa länets problem — sådana som näringsstrukturen, ett ensidigt näringsliv i ett stort antal kommuner och löner som, i förhållande till riket i övrigt, ligger synnerligen lågt. Jag skall emellertid nu avstå från detta. Jag har möjlighet att återkomma till dessa frågor vid ett annat tillfälle. Jag skall i stället säga något om två motioner som jag och mina partivänner från länet har väckt vid årets riksdag. Vi har i den ena motionen tagit upp de svårigheter som hushållsporslinsindustrin står inför på hemmamarknaden och exportmarknaden. Vi motionärer anser att denna bransch i dag brottas med problem liknande dem som TEKO-industrin och den manuella glasindustrin har. Hushållsporslinsindustrin tillhör, liksom dessa båda industrigrenar, de mest löneintensiva branscherna i vårt land. Bland annat genom en konkurrens sedan många år på hemmamarknaden från lågprisprodukter av utländskt ursprung har branschen haft betydande svårigheter att uppnå lönsamhet för sina produkter — ett förhållande som exempelvis medfört en koncentration till ett mindre antal företag. Det största företaget — Aktiebolaget Rörstrands porslinsfabriker i Lidköping — kommer den 1 mars att friställa omkring 250 personer. Efter personalinskränkningarna kommer ändå företaget att stå inför uppgiften att skapa sysselsättning åt 600 Lidköpingsbor. Mot bakgrund av branschens behov av en ökad konkurrenskraft, och för att i någon mån trygga sysselsättningen för de anställda, har vi föreslagit att det av riksdagen beslutade stimulansprogrammet för den manuella glasindustrin även skall omfatta denna industrigren. I den andra motionen har vi tagit upp de långsiktiga problem som befaras uppkomma i länets TEKO-område, nämligen Falköpings kommun. Av de yrkesverksamma i kommunens tätort är för närvarande 50 procent sysselsatta inom TEKO-företag. Enbart under år 1970 har 200 TEKO-anställda berörts av företagsnedläggelser eller driftsinskränkningar.

I samband med Länsprogram 1970 har länsstyrelsen och planeringsrådet sökt utarbeta ett regionalpolitiskt handlingsprogram. Ett huvudmoment i detta arbete har varit en klassificering av orter och regioner i länet. Länsstyrelsen och planeringsrådet har också preliminärt beslutat att hos inrikesdepartementet presentera ett storstadsalternativ i Skaraborgs län. Med hänsyn till länets gynnsamma läge mellan de expansiva storstadsregionerna Stockholm och Göteborg kan denna region utvecklas till attraktivt storstadsalternativ. För den framtida utvecklingen vore det ytterst värdefullt, om länet kunde komma i fråga vid utlokalisering av exempelvis statlig verksamhet, kvalificerad utbildningsservice och konsulentverksamhet av olika slag.

Fru talman! Då jag anmälde mig på talarlistan angav jag kommunal självbestämmanderätt såsom tema för mitt anförande. Detta har nu upptagits under rubriken ”Arbetsmarknadsoch regionalpolitik”, och dit hör väl också egentligen mitt ämne. Den kommunala självbestämmanderätten är så naturlig, att den inte behöver någon egen rubrik. I går ägde här rum ett intressant meningsutbyte — en verklig debatt — där herr Erlander spelade första fiolen. Han avsade sig då äran av att ha hittat på det kommunala sambandet och gav den åt Louis De Geer. I det sammanhanget framhöll herr Erlander att Sverige har den bäst utvecklade självstyrelsen av de länder vi räknar med och att demokratin därför är starkare förankrad här än i något annat land. Jag tänkte tala litet kring detta ämne, och jag har då som grund väsentligen vad som står i Kommunal tidskrift nr 1 i år. Detta nummer som kom häromdagen innehåller några tänkvärda uppsatser av olika slag som har med denna sak att göra. Först skulle jag vilja något beröra de kommunenkäter som har gjorts under senare år, framför allt under 1970 men även tidigare, och som behandlas och även kritiseras i tidskriftsnumret. Kommunerna har varit utsatta för olika förfrågningar på det sociala och på det ekonomiska området. Delvis har enkäternas resultat blivit av tvivelaktigt värde, framför allt därigenom att det var 848 kommuner som fick förfrågningar, medan vi nu inte har mer än 464 kommuner. Det var ju ett aber att man skulle komma med enkäterna mitt i en skarv. Man förutsåg kanske inte — det gjorde i varje fall inte jag — att det skulle bli så många kommunsammanläggningar den 1 januari 1971. Hur som helst, enkätresultaten har i många avseenden inte blivit pålitliga. Vidare har svarsfrekvensen varit dålig. Kommunerna har tydligen inte varit riktigt övertygade om att det har varit så ändamålsenligt eller ens nyttigt med allt detta uppgiftslämnande. Man har frågat sig: Är det för att hjälpa oss eller för att dirigera oss? Framför allt när det gäller ekonomin är det ju bra för folkhushållet i dess helhet att få reda på hur stora anspråk landets kommuner har. Den kommunala sektorn kan inte få ta i anspråk för mycket av de samlade tillgångarna. Det kan därför behövas en dämpning och det förstår kommunalmännen. Samtidigt kan det finnas anledning att i vissa regioner stimulera till ökad verksamhet. Kommunalmännen är naturligtvis litet oroliga för att en dirigering skall kunna ske sedan materialet bearbetats. Jag tänker då främst på Länsprogram 70 som nu är ute på remiss hos kommunerna och som åtminstone i den förberedande uppläggningen innehåller vissa antydningar om att kommunerna inte själva får välja det ena eller det andra. Även detta program är dessutom uppgjort med de gamla kommunernas inventering som utgångspunkt. I en av tidskriftsuppsatserna — en medarbetare i långtidsutredningen är författaren — sägs ärligt ifrån att det är ett expertuppdrag som utförts och att det ankommer på politikerna på riksplan och kommunalplan att när det gäller den offentliga sektorn successivt genomföra ett förverkligande med materialet som underlag. Redan i remissdebatten har vi hört att det inte för den offentliga sektorn betraktas som ett program som skall följas. Det framhålls också att det statistiskt sett är svårt att fånga in den offentliga sektorns produktivitet. Man betonar och jag vill understryka detta att den offentliga sektorns verksamhet behövs för att företagen skall fungera — infrastrukturen i planeringsordboken — och att det borde forskas mera angående sambandet mellan dessa båda sektorer. Vi i Sverige har inte anlagt några nya städer av typen new towns i Storbritannien, där man haft en kalkyl över vad olika projekt fått kosta så att man kunnat avläsa det ekonomiska resultatet. Men t.ex. när det gäller Stenungsund och Väröbacka borde man något närmare studera hur dessa båda sektorer påverkar och behöver varandra. Upplysningar angående detta kunde vara till ledning för fortsatt samhällsplanering. Den bearbetning som är gjord av KELP — kommunalekonomiska långtidsplaneringen — 1969 kommer enligt uppgift att redovisas i statens offentliga utredningar. Men eftersom materialet ännu inte framlagts kan jag inte säga någonting om detta. Det har emellertid framkommit att investeringstakten i kommunerna förefaller att bli lägre 1975 än den varit 1970, och man funderar över orsakerna till detta. Inte heller här har man utgått från de aktuella kommunerna och det måste naturligtvis påverka resultatet. I den mån flera kommuner gått samman kan det finnas en överkapacitet i fråga om vissa Iokaler; möjligen kan de ändras om och användas för andra ändamål, så att man inte behöver bygga så mycket nytt. Vidare är det, som framhålls i en av uppsatserna, en erfarenhet att kommunerna under den senare delen av en prognosperiod är försiktiga med att ange att man skall bygga så och så mycket, utan det ställs på framtiden. Det är samma motvilja som finansministern har mot att fastställa planer för sin verksamhet från det ena året till det andra. Vi diskuterade många gånger på Helgeandsholmen, om riksdagen skulle anta en vägplan eller inte. Det har då alltid från regeringens, framför allt finansministerns, sida sagts: »Vi vill inte ha någon vägplan. Vi vill ha frihet att även nästa år laborera med de här pengarna; Vägplanen får bara utgöra en riktlinje. Vi kan ha den för att år från år avläsa hur mycket vi tagit av vägplanen.” På samma sätt är det med kommunalmännen. Man kan inte binda sig fem år framåt och säga att vi skall bygga det eller det. Man måste ha handlingsfrihet i det läge där byggandet blir aktuellt och man måste ha möjlighet att välja. Att göra denna prioritering är en av kommunstyrelsens och fullmäktiges viktigaste uppgifter. Man skall kunna träffa ett val mellan uppförandet av en idrottshall och en skola, det ena utan statsbidrag och det andra med statsbidrag, varpå man får ta det kommunala politiska ansvaret. Det skulle vara lättvindigt om man alltid kunde skjuta ifrån sig ansvaret på statliga myndigheter och säga: »Vi fick inte bygga det och det, eller vi kunde inte göra det och det.» En sådan bekväm position längtar inte kommunalmännen efter och de bör inte heller ha den. Det utövas naturligtvis en statlig påverkan i olika avseenden. Vägverket bygger självt och vägverket ger statsbidrag till gator och vägar. Skolöverstyrelsen ger statsbidrag, arbetsmarknadsstyrelsen har stor inverkan på den kommunala utbyggnaden i stora områden. Om man ger statsbidrag och gör insatser i en kommun, skall det givetvis i rimlig mån kunna förekomma en statlig påverkan. Beträffande standardfrågorna, som hänger ihop med statsbidrag av olika slag, har det kommit en intressant kungörelse, nr 641, förra året, som är värd att omnämna här — alla har kanske inte heller uppmärksammat den. Såvitt jag förstår har den utarbetats på finansdepartementets förslag. Den innehåller en bestämmelse som säger att myndighet som har med standardkrav att göra när det gäller statsbidrag eller motsvarande inte får utfärda förskrifter som gör att kommunernas utgifter direkt eller indirekt ökar. Det är en viktig sak som vi många gånger tidigare talat om i riksdagen, men nu har den kommit på pränt. Vi kan alltså i fortsättningen inte längre skylla på att statliga verk skärper kraven på kommunernas standard i fråga om olika anläggningar. Det får man inte göra utan att Kungl. Maj:t givit tillstånd därtill. Denna kungörelse är omnämnd i finansplanen, där finansministern förresten tagit upp de kommunala och ekonomiska problemen till ett intressant skärskådande. Jag kan hålla med finansministern om det mesta som står där. Det kommunala sambandet kan angripas på olika punkter. En författare i Kommunal tidskrift, som tydligen varit med om arbetet i långtidsutredningen, tar det hela litet teoretiskt. Han säger att den ekonomiska beslutanderätten i vårt land delegerats på låg nivå. Hos landsting och kommuner som har stora befogenheter i fråga om ekonomiska avgöranden finns det alltså en betydande självständighet. Jag känner till att en del samhällsvetare ser saken på det sättet, men jag tycker att det är en felaktig inställning till problemet. Vi har historiskt sett haft en lokal självstyrelse under många århundraden, fastän under tidligare århundraden i mycket blygsam form, men den nuvarande självstyrelsen har i alla fall mer än hundraårig tradition och praktik. Ibland talar man om att det är staten som har lämnat dessa uppgifter åt kommunen, och man jämför med andra stater som icke har gjort det, exempelvis Frankrike och Holland. Själv brukar jag som exempel ta Frankrike där det efter vad jag minns finns 38 000 kommuner, varav nio utan någon invånare. Det är förståeligt att staten kan göra litet hur som helst med sådana kommuner; eller de kan behöva statens hjälp, om man uttrycker saken på det sättet. I Holland som fysiskt sett är det hårdast planerade landet i Europa har kommunerna inte alls samma beskattningsrätt som hos oss, utan de får sina pengar från staten. Det ligger då mycket i att kommunerna också låter staten bestämma en hel del. Jag återkommer alltså till att det är berättigat med en statlig påverkan när kommunerna får pekuniär hjälp av staten och när staten själv gör anläggningar som inverkar på kommunernas utbyggnad. Men kommunen måste själv träffa valet mellan det ena och det andra, och då uppkommer frågan: Skall vi ta emot ett statsbidrag och göra det som åläggs oss eller skall vi göra någonting annat som vi måste betala själva? Jag vill också nämna litet om bostadslånegivningen som hör ihop med statens inverkan på den kommunala utvecklingen. På grund av ett riksdagsbeslut 1969 görs nu upp en bostadsbyggnadsplan med femårigt perspektiv.

De som har konstruerat detta system har tydligen inte satt sig in i att det föreligger ett behov att göra en planering även för sådana kommuner som inte är expansiva. Förutom att dessa kommuner lever i ovisshet beträffande allting annat skall de dessutom leva i ovisshet om de över huvud taget får bygga någonting under det tredje, fjärde eller femte året under perioden. Förhållandena är besvärliga nog ändå. Jag skulle vilja dra en lans för dessa kommuner; jag anser att vi bör tänka på dem. Svenska kommunförbundet har gjort en framställning till regeringen i ämnet och jag hoppas att denna framställning kommer att föranleda ändringar i det nuvarande systemet. I Kommunal tidskrift återges ett diagram över utvecklingen av antalet kommuner i riket. 1945 fanns det 2 514 kommuner, 1952 var antalet mindre än hälften, eller 1034 kommuner, och nu i år är det 464 kommuner. Diagrammet är på skämt utdraget till år 1977, då det bara skulle finnas 4 kommuner kvar, dvs. det skulle gå 6 län på varje kommun, om utvecklingen fortsätter på detta sätt. Vi bör kanske ta oss en liten funderare över varför vi har tillskapat denna helt nya kommunindelning. Förra året, efter en ganska stor sammanläggning av kommuner, hade 64 procent, alltså mer än hälften av antalet kommuner, mindre än 5 000 invånare. I år är siffran bara 29 procent, och när sammanläggningarna är klara 1974, är det bara 2 procent av kommunerna som har mindre än 5 000 invånare. Nackdelarna med denna nya kommunindelning — för att börja med dem — är bl.a. svårigheten att hålla en kommunal demokrati i gång och att komma nära alla människor som bor i kommunen och som den kommunala verkställigheten skall arbeta för och ge service åt i olika avseenden. Fördelen är möjligheten för kommunerna att utöva en kommunal självstyrelse, dvs. att leva upp till 3 § kommunallagen, enligt vilken kommunerna äger att själva vårda sina angelägenheter. Hade de inte kapacitet att göra det, kunde de inte utöva en kommunal självstyrelse. När man då haft detta mål och skapar kommuner med större kapacitet, var också förhoppningen att man skulle avlasta statliga organ en del detaljverksamhet som de statliga organen måste ta på sig därför att kommunerna inte kunde klara det hela. Därför behövs det en kommunal ekonomisk långtidsplanering — förhållandena har blivit helt annorlunda än tidigare då verksamheten kunde bedrivas med enklare förvaltning. Denna kommunala långtidsplanering har praktiserats i många av våra kommuner redan i början av 1950-talet. Den på initiativ av inrikesoch finansdepartementen igångsatta KELP-verksamheten har naturligtvis medfört att ännu fler kommuner påbörjat en sådan planering, men detta är alltså inte en departemental uppfinning som kanske många tror. Jag återkommer alltså till att ansvaret för utvecklingen och förverkligandet på kommunal nivå skall ligga på kommunalmännen. Man har alltid stora ambitioner, och det skall man ha. Därför inträder en bristsituation — man har större ambitioner än tillgångar. Då måste kommunstyrelsen och fullmäktige bära ansvaret för vad man skall ta av det ena för att ge åt det andra, alltså vilken prioritering man skall göra. Sedan finns en viktig regel, huvudregeln i detta sammanhang: att den som planerar i görligaste mån skall ha ansvaret för att det man planerar också genomförs.

Fru talman! Sveriges Radio kunde för en stund sedan meddela att remissdebatten nu pågår på sin tredje dag under växande irritation från ledamöternas sida över långpratandet. Trots att det är mycket få ledamöter närvarande, skall jag inte bli någon långpratare, det lovar jag. Statsbudgeten 1971 är stram och återhållsam, men man kan ändå på väsentliga punkter i budgeten finna klara reformistiska strävanden som bör hälsas med tillfredsställelse av stora grupper av svenska folket. Vad jag särskilt tänker på i det sammanhanget är de satsningar som görs för att öka tryggheten mot arbetslöshet och åtgärder för att förbättra miljön på arbetsplatserna. Det anslag som nu föreslås till arbetsmarknadspolitiken rör sig om belopp på inte mindre än närmare 2,3 miljarder kronor. Om man går tillbaka tio år i tiden, till början av 1960-talet, ser man att motsvarande anslag för dessa ändamål var 460 miljoner. Det innebär att på en tioårsperiod har statens satsningar femdubblats på detta område. Den ökning av anslagen till arbetsmarknadspolitiken med 340 miljoner kronor som föreslås i årets statsbudget är också i hög grad angelägen. Trots att vi den senaste tiden haft full sysselsättning i landet, bortsett från den regionala obalans som finns särskilt i Norrlandslänen, har vi 1970 kunnat förmärka att efterfrågan på arbetskraft börjat minska. I november månad i fjol redovisade arbetsförmedlingarna ca 10 000 färre arbetstillfällen än ett år tidigare, och detta motsvarades i sin tur av att man hade 8 000 fler arbetslösa i november i fjol än motsvarande tid 1969. Strukturomvandlingen inom näringslivet accelererar som bekant i våldsam takt, och antalet varsel som utfärdas för personalinskränkningar och driftsnedläggningar talade herr Blomkvist om för en stund sedan. Jag kan bara komplettera att vad gäller mitt eget hemlän, Skaraborgs län, har för första kvartalet 1971 varslats om friställning av ytterligare 428 personer beroende på personalinskränkningar och driftsnedläggningar. Det är alldeles uppenbart att dessa siffror måste vara ett allvarligt observandum för oss. De pekar på att den fulla sysselsättningen inte är någonting givet utan att den ständigt måste erövras på nytt om människorna skall kunna känna trygghet och säkerhet i tillvaron. En grupp som alltid drabbas hårdast av strukturomvandlingen i näringslivet är den äldre arbetskraften och de handikappade. Av de 1 319 arbetslösa som registrerades i Skaraborgs län i fjol var inte mindre än ca 41 procent 60 år och däröver. Det är därför som jag med tillfredsställelse kan konstatera att regeringen börjat ta krafttag för att förbättra den äldre och den handikappade arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden. Regeringen gör ett viktigt uttalande i statsverkspropositionen. ”Både arbetsplatser och arbetsuppgifter måste utformas med särskild hänsyn till de grupper som annars har svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Först när alla möjligheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden är prövade bör sysselsättning i skyddat arbete aktualiseras.” Den skyddade sysselsättningen är viktig, och det aviseras också generösare regler för statsbidrag till skyddade verkstäder, men den enskilde arbetstagaren upplever det säkerligen som allra mest meningsfullt att så långt möjligt kunna göra en insats på den öppna arbetsmarknaden. Den utveckling vi haft under senare tid, då äldre och handikappad arbetskraft stampats ut från näringslivet, måste brytas. Detta har starkt understrukits av många talare under denna remissdebatt. Man får alltför ofta ett intryck av att företagen vid anställandet av arbetskraft, om valet t.ex. står mellan en 2S5-åring och en 50-åring, automatiskt sorterar bort 50-åringen enbart på grund av hans ålder. Denna diskriminering av äldre arbetskraft måste upphöra och vi måste i jämlikhetens intresse ge alla en chans att visa vad de duger till oavsett när och var de har råkat bli födda. Invandringen av utländsk arbetskraft till vårt land har under senare tid varit mycket kraftig, och det finns personer som hävdar att denna invandring kanske har gått alltför snabbt. Det förekom tidigare under debatten ett meningsutbyte om detta mellan inrikesministern och herr Hagnell, närmast föranlett av att man kanske inte hunnit bygga tillräckligt många bostäder osv. för denna kategori. Det är emellertid otvivelaktigt tillskottet på arbetskraft utifrån som gjort det möjligt för oss att öka vår produktion och därmed höja vår standard här hemma. Under senare tid har vi dock kunnat förmärka att myndigheterna i de länder, som fått exportera arbetskraft till oss, nu med olika medel försöker locka tillbaka emigranterna därför att man anser sig behöva dem i sin egen industri. Dessa strävanden är naturligtvis helt förståeliga och legala, men om de skulle medföra en återvandring i stor skala av denna arbetskraft, kan det komma att förorsaka bristproblem på vår egen arbetsmarknad. Inte minst från dessa utgångspunkter är det viktigt att vi tar till vara den arbetskraft vi själva har och de reserver som finns bland de äldre, de handikappade och främst bland de gifta kvinnorna. En annan fråga som också givits stark prioritet i statsverkspropositionen är arbetarskyddet och arbetsmiljön.

I detta sammanhang har miljön på arbetsplatserna naturligtvis en avgörande betydelse. Att behöva riskera hälsan i arbetet måste betraktas som förkastligt såväl ur humanitär som ur ekonomisk synpunkt, då den mänskliga arbetskraften är den största tillgång som näringslivet har, trots automationen och en alltmer avancerad teknisk utrustning. Arbetsgivareföreningen har som bekant begärt överläggningar med LO och gemensamma undersökningar om anledningen till den ökade frånvaro, som man under senare år sagt sig märka på arbetsplatserna, särskilt inom industrin. Personligen tror jag att mycket av denna frånvaro har sina orsaker i dålig miljö och stressfaktorer inom arbetslivet. I anslutning till förslagen i statsverkspropositionen har vi, de socialdemokratiska ledamöterna från Skaraborgs län, väckt en motion, där vi trycker på nödvändigheten att utöka arbetarskyddsverkets personal. Vi menar att det bör finnas personal för arbetarskydd placerad inom varje län i stället för, som nu är fallet, inom elva distrikt i landet. Vid besök ute på arbetsplatserna har vi gjort de erfarenheterna, att många huvudskyddsombud upplever det som otillfredsställande att de geografiska avstånden mellan arbetsplatserna och yrkesinspektionens tjänstemän är alltför stora. Man har en känsla av att det brister i kontakterna på detta område. Vi tycker att man så att säga bör gå motsatta vägen mot vad man gör annars — i stället för att centralisera borde man här decentralisera och få arbetarskyddstjänstemän placerade vid varje länsstyrelse. Vi tror att man då för det första skulle vinna en bättre lokal kontakt med de olika arbetsplatserna. Industrin i vårt land har ju expanderat ganska kraftigt under de senaste åren. För det andra skulle man genom samarbete på länsstyrelserna kanske kunna spara in en del personal som annars måste nyanställas för denna verksamhet. Slutsatsen, fru talman, blir alltså för min del att vi inte har råd att låta bli att ta till vara den arbetskraftsreserv som finns bland äldre och handikappade. Vi har heller inte råd att avstå från de gifta kvinnornas insats på arbetsmarknaden, och vi har definitivt inte råd att fortsättningsvis låta tiotusentals människor skadas i arbetslivet varje år.

Fru talman! Under rubriken ”Arbetsmarknadsoch regionalpolitik” är inte mindre än 22 talare anmälda, alltså drygt en femtedel av dem som har anmält sig till debatten. Det vittnar om den stora vikt som vi i riksdagen lägger vid dessa problem. Att det blir en del upprepningar kan väl inte undvikas. Den nu framlagda budgeten tar bl.a. sikte på att skapa en positiv bytesbalans i våra ekonomiska förbindelser med omvärlden. Debatten här i riksdagen har rört sig om sättet och metoderna att nå detta mål. Ingen talare har på allvar velat förorda att målet skall uppnås genom en nedskärning av importen. Vi vill ha en fri handel. Vårt land är bäst betjänt av detta. En bättre bytesbalans måste åstadkommas via en ökning av exporten. Härför behövs ökade industriinvesteringar och ett bättre utnyttjande av vår arbetskraft. Vi vet att tillgången på arbetskraft är begränsad i stora delar av landet, och de årskullar som nu uppnår arbetsför ålder är inte särskilt stora. Vi får vidare ta hänsyn till den arbetstidsförkortning som riksdagen enhälligt har godkänt. Vi är knappast betjänta av att lita till den arbetskraft vi kan hämta från andra länder. Tillgången på arbetskraft är begränsad även i våra nordiska grannländer. Framför allt Finland har på sistone velat behålla sin arbetskraft. Den industrialisering som för närvarande pågår i Finland är ett tecken på att arbetskraften där tillmäts stort värde. Vi kan inte heller räkna med någon större arbetskraftsimport från Sydeuropa. Den arbetskraft vi kan uppbringa där har väl också svårare att anpassa sig i vårt land än vad den nordiska arbetskraften har. Många invandrare från Sydeuropa tar anställning i Sverige en kortare tid och lever här under stora ekonomiska uppoffringar för att så fort som möjligt skaffa sig ett litet kapital att ta med tillbaka till hemlandet. Vi måste därför i större utsträckning lita till våra egna arbetskraftstillgångar och se efter var vi har outnyttjad arbetskraft. Den största reserven utgörs av den kvinnliga arbetskraften, men den är också lokalt bunden. Den finns på de orter där näringslivet är ensidigt — bruksorterna, gruvsamhällena och de platser där skogsindustrins anläggningar är belägna. Det är därför följdriktigt att regeringen nu har satsat på en utbyggnad av barnstugorna och barndaghemmen för att kunna lösgöra den kvinnliga arbetskraften. När man nu skall öka industrivesteringarna, måste man i allt högre grad ta hänsyn till var arbetskraftsreserverna finns. Vi måste förlägga en utvidgning av industrin till de platserna. Man kan säga att här räcker det inte enbart med arbetsmarknadspolitik. Den är som sagt lokalt bunden. Här måste regionalpolitiken och näringspolitiken spela en allt större roll. Vi hoppas också att den kontroll som etableringen nu skall bli föremål för kommer att sättas på sitt prov här. En annan viktig faktor när det gäller att lokalisera industrin är den samhällsservice som finns på olika orter. Förlägger man utvecklingen av industrin till de platser i landet där hela samhällsservicen tagits i anspråk kommer det att krävas följdinvesteringar vid sidan av industriinvesteringarna för att människorna skall få en hygglig samhällsservice. Det kan hända att dessa följdinvesteringar blir så stora att de vinster vi gör på en ökad export förbrukas av kommande ytterligare investeringar. Därför är det angeläget att undersöka även var vi kan göra dessa nya satsningar på industrin och ta i anspråk redan gjorda kommunala investeringar. Våra samlade resurser är ju begränsade, de må vara av enskild, kommunal eller statlig art. Vi vet att den omstrukturering som ägt rum i vårt land på en rad orter bidragit till att samhällsservicen inte är utnyttjad. Det finns många områden där vi har vägar byggda, där det finns skolor som inte är utnyttjade, där det finns butiker, sjukhus osv. När man skall etablera nya industrier är det därför angeläget att man undersöker, att vi inte får ökade sidoinvesteringar utan utnyttjar den samhällsservice som finns. Man kan också göra andra stora besparingar. Den inre obalans som vi har i vårt land mellan Norrland å ena sidan och det övriga landet å den andra har medverkat till att samhället måste vidtaga åtgärder av olika slag. Då spelar framför allt skatteutjämningen en stor roll. Vi vet att de pengar som kommuner och landsting får på grund av bristande skatteunderlag inte är några naturliga skattekronor. De som har ett naturligt skatteunderlag vet att bakom detta står reella inkomster av vad slag det vara må. Det måste därför särskilt för finansministern vara angeläget att man kan öka den naturliga skattekraften i de områden som ligger under riksmedeltalet. Om man tänker sig att man kunde öka skatteunderlaget i Norrbotten med 10 procent utöver vad som sker i hela riket skulle detta innebära en besparing för finansministern på 20—25 miljoner kronor. Det bör alltså ur statskassans synpunkt vara angeläget att förlägga industrierna i områden, där man vet att man eljest måste träda in med skatteutjämning. Detta kan också medföra att det blir mindre anspråk på arbetslöshetsmedel och beredskapspengar, som också skall tas ur statskassan. Därför är en ökad industrialisering av Norrland inte bara ett Norrlandsintresse. Den måste vara en riksangelägenhet. Vi vet att samhället under de gångna åren fått göra stora investeringar via beredskapsarbeten för att skapa en god samhällsservice i många samhällen uppe i övre Norrland. Det är den samhällsservice som på så sätt skapats, som måste tas i anspråk när det gäller ökad industrialisering. Det har bidragit till att en del företag här i Mellansverige har funnit det förenligt med sina intressen att flytta upp till Norrbotten, exempelvis Scania Vabis till Luleå, Bultfabriken till Kalix och Sieverts kabelverk till Öjebyn. De har funnit sig väl till rätta där. Jag skall sluta detta korta anförande med att citera ett bevingat ord som förre finansministern Ernst Wigforss — som i dagarna fyller 90 år — myntade på 1930-talet. Han sade ”att vi aldrig kan bli så fattiga att vi inte har råd att arbeta”. Jag tror att norrlänningarna vill uppfylla detta krav och ge sitt bidrag för att framför allt återställa en positiv bytesbalans för hela riket men också för att rätta till den obalans som finns mellan Norrland och det övriga landet. Vi har den chansen i dag. Om vi förlägger industrier till områden där det råder obalans kan vi både skapa balans inom landet och genom ökad export skapa balans utåt. Vi är i Norrbotten ganska tacksamma för de väldiga investeringar som skall göras i de statliga basnäringarna — LKAB, Norrbottens järnverk, Statens skogsindustrier och Vattenfall — där man under en femårsperiod är beredd att satsa 1,7 miljarder kronor. Det kommer att ge en hel del arbete. Men vi är också ytterst angelägna om att det enskilda näringslivet skall inse att det ovanpå dessa basnäringar finns plats för enskilda företag att etablera sig där uppe. Det måste vara förenligt med vår strävan att åstadkomma ett positivt resultat i våra bytesaffärer och skapa den harmoni och balans som vi behöver få inom landet.

Fru talman! Under senare hälften av 1960-talet har konflikterna på den svenska arbetsmarknaden ökat i ett accelererande tempo. En livlig debatt om anledningen till de allt större och allt fler konflikterna har uppstått. Som nyvald riksdagsledamot, kommen direkt från produktionen, vill jag naturligtvis föra upp denna debatt till riksdagen. Inom de industrier där konflikterna har fått större omfattning är enigheten ganska stor om konfliktorsakerna. LO:s målsättning att genom centralt samordnade förhandlingar minska löneklyftorna kan vara välment, men resultatet har blivit ett annat än det man syftade till. Ingen enskild företagare, ja inte ens det statsägda LKAB, har velat underordna sig denna målsättning. LKAB:s verkställande direktör har förklarat att man även där tvingas följa de regler som gäller på den allmänna lönemarknaden — dvs. tillgång och efterfrågan får styra löneutvecklingen. LKAB har under 1960-talet haft en i det närmaste obegränsad tillgång på arbetskraft. Trots att så varit fallet har man drivit en mycket hård rationalisering som fått till resultat att produktionen ökat kraftigt samtidigt som antalet gruvarbetare minskat. I Malmberget har sålunda personalstyrkan gått ner med 1 200 man sedan anställningsstoppet infördes 1964. Den ökade arbetstakten innebär att gruvarbetarna både fysiskt och psykiskt slits ner allt snabbare. Det är inte ovanligt att en gruvarbetare som anställs när han är 20 år och får stå i frontarbete är nedsliten redan i 40-årsåldern, och han omplaceras då i ett betydligt sämre betalt arbete. Trots denna hårda rationalisering har man på grund av den goda tillgången på arbetskraft och genom sin maktställning som ortens enda industri kunnat pressa tillbaka arbetarnas lönekrav. I den tekniska utvecklingens spår har följt en försämring av arbetsplatsmiljön. Då den moderna maskinutrustningen i huvudsak drivs med dieselbränsle blir avgaserna ett fruktansvärt problem. Detta borde man låta kvalificerade läkare och andra experter få undersöka verkningarna av. De tillåtna gränsvärdena för dessa avgaser måste sänkas och sedan ovillkorligen respekteras av företagsledningen. Dammproblemen har också ökat med de nya arbetsmetoderna. Vi har silikosen som ett gissel. Den har drabbat och drabbar allt flera. Bullerskadorna är alimänt förekommande bland gruvarbetarna. En hörselskada som är orsakad av buller kan inte repareras. Därför är kraven på kortare arbetstid och sänkt pensionsålder särskilt berättigade för denna kategori på den svenska arbetsmarknaden — ja, inte bara berättigade utan också livsnödvändiga. Utöver detta med den försämrade arbetsmiljön vill jag också påtala den auktoritära ledarskapsprincip som tillämpas av ledningen vid LKAB. Dess ökända tesfilosofi är en amerikansk beställningsprodukt. Ett av gruvarbetarnas krav är att hela detta testänkande skall avskaffas. Från USA importerade tesfilosofier borde inte höra hemma i svensk industri, allra minst i ett statsägt företag som LKAB. Det är företagets omättliga vinstbegär som gjort alla dessa problem så akuta. Om en maskin går sönder tar det som regel bara sekunder innan reparatörerna är på plats. Men när en gruvarbetare känner sig dålig får han vänta 14 dagar på företräde hos läkaren. Maskinernas väl har gått före människornas. Vidare bör det nämnas att många olika system för samverkan mellan bolaget och de anställda har prövats. Men inget av dessa system har gett oss minsta chans till medinflytande. Här finns,fru talman, den verklighet som gjorde att vi gruvarbetare miste tålamodet och gick ut i en spontan strejk. Men uppgörelsen i våras löste inte alla problem som jag här har nämnt. Mycket återstår ännu. Industrins företrädare har alltid med framgång kunnat hävda sin fria och oberoende ställning gentemot samhället. De lagar som reglerar arbetsmarknaden gynnar ensidigt arbetsgivaren. Kollektivavtalslagen är i sin nuvarande utformning direkt riktad mot arbetarna. Enligt denna lag medges att avtal träffas som strider mot demokratiska rättsbegrepp och ger enskilda oinskränkt rätt att fritt anställa och avskeda folk, likaledes oinskränkt rätt att leda och fördela arbetet. Det får inte vara beroende av ett fåtal om de anställda skall kunna känna trygghet i tillvaron.

Sådana avtal försvaras av dem de gagnar med motiveringen att de bevarar lugnet på arbetsmarknaden. Detta lugn kan inte garanteras om priset härför är de anställdas trygghet. Det måste i stället ur demokratisk synpunkt ordnas så, att det som är till gagn för dem som arbetar också präglar vår tids arbetslagstiftning. Konflikterna under år 1970 har varit explosiva uttryck för den ständiga konflikt som finns mellan arbete och kapital. De av dessa problem, fru talman, som kan regleras genom beslut i riksdagen, kommer jag motionsledes att ta upp, varvid det blir tillfälle att mera ingående granska dem.

Fru talman! 1970 var ett i många hänseenden händelserikt år.

Detta är bara några plock ur 1970 års händelser. Förhoppningarna är att den vilja till ökad jämlikhet, som fanns från alla politiska partier under valrörelsen, också skall finnas nu under den kommande treårsperioden, innebärande praktiska åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena för de sämst ställda. Sämst ställda inte bara ekonomiskt utan också socialt, arbetsmarknadsmässigt och då det gäller möjligheter till utbildning och kulturella upplevelser. Människor som bor i mindre expansiva orter och områden måste i framtiden få känna ett bättre stöd från och större samhörighet med människor som bor i de mer expansiva områdena. Efter den långa och intensiva debatt som förts, där i sak det mesta sagts även kring arbetsmarknadsoch regionalpolitiken, tänker jag begränsa mig till att i korthet beröra några arbetsmarknadsoch regionalpolitiska frågor av länskaraktär och då tala om mitt hemlän, Kopparbergs län. Ett län som Kopparbergs, från vilket utflyttningen de senaste åren varit bland de största som något län fått uppleva under 1960-talet, börjar nu uppvisa en stagnation i utflyttningstakten. Om detta skall vändas till en positiv utveckling, krävs dock insatser av mycket stor omfattning och av alla näringsgrenar. Länet brukar betraktas som ett vackert och attraktivt område för besökare, vilket bevisas av det stora antal turister som årligen besöker länet. Visst är länet vackert, men det är också på många sätt ett län dit vi kan hälsa både industrier och andra näringsgrenar välkomna utan att behöva skämmas för vad vi kan erbjuda på olika områden. Vi har förhoppningar på utflyttning av statliga verk till länet — en lokaliseringspolitisk insats som skulle skapa nya arbetstillfällen i den centralregion som håller på att byggas upp inom länet och där nya arbetstillfällen behövs, särskilt för kvinnor. Men därutöver krävs ytterligare insatser över hela länet; samtliga planeringsregioner och särskilt den nordligaste, Mora planeringsregion, behöver nya arbetstillfällen för att klara sitt befolkningsunderlag och bibehålla den service som redan finns, utvecklad på basis av det befolkningstal som funnits. Skall industrin kunna nyrekrytera kvalificerad arbetskraft erfordras ytterligare service på utbildningsområdet inom länet. Länets norra och västra delar har sina speciella problem, med stora avstånd och vikande befolkningsunderlag. Kraftiga satsningar behövs utan tvivel från flera samhällsorgan, om de nybildade kommunerna skall kunna motsvara de förväntningar som ställs på dem. Kommuner som Mora, Malung, Vansbro och Älvdalen är alla beroende av kraftiga satsningar från samhällets sida för att de på sikt skall kunna utgöra attraktiva orter för ett befolkningsunderlag som är så stort att den mest behövliga samhällsservicen kan klaras på respektive ort — detta inte minst med tanke på de långa avstånden inom dessa regioner men också till andra orter där service står att få. Om lokaliseringspolitiska satsningar i syfte att skapa nya arbetstillfällen och bredda en orts och ett områdes näringsliv skall ge positivt resultat krävs också fullföljande av denna satsning i form av samhälleliga basinvesteringar, varvid inte minst bostadsbyggandet måste utgöra en väsentlig del. Bostadskvoten till Kopparbergs län släpar efter och behöver kraftigt ökas. Om, som vi hoppas, statliga lokaliseringar äger rum till länet krävs särskild satsning på bostadsbyggandet, så att de människor som behöver flytta till länet för att nyetableringarna skall kunna klaras också utan längre dröjsmål kan erhålla bostäder. Detta skall kunna ske utan att det verkar negativt på ett redan nu eftersläpande bostadsbyggande. En ökad andel av anslaget till vägarna är erforderlig, speciellt med tanke på den större trafikintensitet som vägarna utsätts för sedan flottningen upphört i hela Dalälven — alltså i både Västeroch Österdalälven. Den glädjande stora turisttrafiken till vårt lands sydligaste fjäll som finns i länet får ju inte skrämmas bort av mycket svåra förhållanden på våra vägar, där särskilt osäkerheten i trafiken kan bli ett dystert inslag. Människor bör på allt sätt stimuleras att turista i våra svenska fjäll, så att vinterturistandet inte behöver vara en negativ andel i vår handelsbalans. Ett led i den behövliga stimulansen är bättre framkomlighet och större trafiksäkerhet på vägarna i fjällområdenas närhet. Jag vill än en gång, fru talman, understryka behovet av bättre undervisningsmöjligheter för länets ungdom som ett led i strävandena till bättre levnadsförhållanden i Kopparbergs län. Ökad jämlikhet kräver tryggad sysselsättning och goda arbetsförhållanden för alla människor — även för de äldre och för dem som bor i glesbygder och mindre expansiva orter. De satsningar som föreslås i årets statsverksproposition när det gäller arbetslivet är att hälsa med tillfredsställelse. Vi måste hoppas att den fulla sysselsättningen kan vara rådande och innebära arbete och trygghet åt alla, också äldre och handikappade som bor i mindre sysselsättningsstarka områden. Satsningarna på att förbättra förhållandena på arbetsplatserna är, hoppas jag, en första åtgärd i en allmän demokratiseringsprocess inom arbetslivet, där arbetsplatsens utformning är en viktig del men där även arbetarskyddet och företagshälsovården måste vara ingående, väsentliga delar. Arbetsplatsmiljön måste vara en av de viktigaste faktorerna i miljödebatten. Arbetet på ökad jämlikhet måste fullföljas och intensifieras, innebärande ett bättre och rättvisare samhälle, byggt på alla människors lika värde.

Fru talman! Vi går nu över till ett nytt avsnitt i årets remissdebatt och börjar med socialpolitiken. Jag hoppas att antalet anmälda talare under de olika debattavsnitten inte direkt avspeglar riksdagens intresse för frågorna; det är ju relativt få talare antecknade under denna rubrik. Men jag är också på det klara med att alla avsnitt som vi behandlar måste sättas in i sitt stora sammanhang.

I den framlagda statsverkspropositionen är prutningarna många. Med rådande ekonomiska läge har det varit nödvändigt att pruta. Jag skall inte här närmare ingå på regeringens ansvar för de bristande resurserna när det gäller att i år ta nya tag för en önskad fortsatt reformpolitik. Den bristande överensstämmelsen mellan de centrala verkens önskemål — trots stränga direktiv att hålla igen — och vad som till sist visar sig möjligt att tillgodose är i varje fall iögonfallande. Förmodligen är det inte med någon större entusiasm som vederbörande departementschef har använt den rödpenna som satt spår efter sig i de framlagda planerna. Sannolikt gäller detta också för socialdepartementet. Men vem som än har bromsat ligger ansvaret för den framlagda propositionen hos vederbörande statsråd och departement. Det var med en viss förväntan som jag tog del av socialhuvudtiteln. Av förhandsreferatet av trontalet fick man närmast intrycket att de sociala reformernas tid trots de knappa ekonomiska resurserna ännu inte är förbi. Efter genomläsning av socialhuvudtiteln har jag fått en delvis annan uppfattning. I siffror räknat verkar det imponerande att anslagsäskandena under denna huvudtitel uppgår till i det närmaste 15 miljarder kronor och i år har ökat med över 1,5 miljarder. Men en närmare genomläsning visar att de flesta ökningarna har samband med automatiska kostnadsstegringar till följd av inflation eller ett ökat antal åldringar eller är en följd av tidigare fattade beslut — utgifter som en aldrig så energisk finansminister knappast kan säga nej till. Vad man saknar är uppgifter om att tandvårdsförsäkringen skulle ha tagit något steg framåt, att stödet till hälsovårdsupplysning skulle ha ökat mer, att vi skulle ha fått en kraftigare satsning på ungdomsvården, framför allt på åtgärder mot narkotikamissbruket. Vad man däremot ofta finner är en hänvisning till landstingens och primärkommunernas ansvar för åtgärder på olika områden. Den saken tål att tänka på ett slag. På allt fler områden har det skett ett överflyttande av huvudmannaskapet från stat till kommun, oftast till landstingen. Det gäller ansvaret för mentalsjukvården och de handikappade, och det gäller den öppna sjukvården, för att ta några exempel. Det är bra att tron på kommunernas förmåga att klara sina uppgifter är så stor att statsmakterna inte tvekar att lägga över uppgifter på landstingen när det måste ske en upprustning på ett område. Men det är mindre bra att det inte bara är ansvaret utan även en ökad del av kostnaderna för vården som samtidigt flyttas över till kommunerna såsom uppgjorda avtal beträffande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun visar har skett ibland. Följden av en sådan utveckling kan vi nu avläsa i landstingens skattesats. För inte så länge sedan förklarade dåvarande inrikesministern att han med oro såg fram mot den dag då den kommunala skattesatsen skulle nå upp till 20 kronor. Årets medelskattesats närmar sig 25. Enligt verkställda prognoser för åtskilliga landsting kommer den i mitten av 1970-talet att vara åtminstone 5 kronor högre, om ingenting händer med den kommunala utgiftsstegringen. Jag förutsätter emellertid — detta är en självklarhet — att ändringar kommer till stånd i gällande avtal mellan staten och sjukvårdshuvudmännen för tiden efter år 1971, då nuvarande avtal löper ut. Jag förutsätter också — detta är lika självklart — att den oförutsedda belastning som kommunerna råkat ut för då kommer att mildras. Lika nödvändigt är det att den pågående utredningen inom socialdepartementet rörande sjukvårdskostnadernas expansion snarast slutförs. Detsamma gäller skatteutjämningsrevisionen som tillsattes i april 1970 och som enligt riksdagens beslut skall se över kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Eftersom riksdagen uttalade sig för att utredningen skulle sikta på förhållandena sådana dessa kunde tänkas gestalta sig i mitten av 1970-talet och därefter, torde i varje fall riksdagen ha avsett att utredningen skulle vara klar i god tid före den tidpunkten. Många kommuner, inte minst våra landsting, avvaktar med stora förhoppningar utredningens resultat. Det är därför med stor förvåning man konstaterar att det i direktiven till utredningen förklaras att kommittén inte skall syssla med frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Denna fråga tycks finansministern lägga på is i avvaktan på att länsberedningens arbete med arbetsfördelningen mellan stat och kommun skall slutföras. Som ledamot av länsberedningen måste jag tillstå att jag inte hade klart för mig att beredningens arbete var av så brådskande natur. Eller för att uttrycka det utan ironi: Finansministern borde likaväl som jag veta att beredningens arbete är upplagt på så lång sikt att det är omöjligt att vänta med att vidtaga en ändring för de alltmer skattetyngda landstingen till dess utredningens resultat föreligger. Är det måhända finansministerns egna skattebekymmer som ligger bakom frångåendet av riksdagens beslut? På socialhuvudtitelns område är det framför allt två avsnitt som kräver uppmärksamhet. Det är de äldres och de handikappades situation. Vi åldras så olika. Förslitningen, psykiskt och fysiskt, varierar med olika arbeten. Åldrandet upplevs individuellt — en del ser fram emot pensionsdagen med förväntan och andra med obehag, eller kanske t.o.m. en viss fasa. I vårt samhälle bortser man gärna från sanningen i det gamla ordspråket att man är så gammal som man känner sig. Det är ordnat så att en människa pensioneras vid en viss ålder, och därigenom av många betraktas som gammal. Den äldres situation blir på detta sätt konstlad. Förra året diskuterades här i riksdagen frågan om pensionsåldern. En utredning kommer att taga upp de frågor som sammanhänger därmed. Vi har från folkpartiets sida pläderat för en rörlig pensionsålder och en mjukare övergång till pensionering. Vi vill ha en pensionsreform som ger individen verklig möjlighet att själv välja tidpunkten för sin egen pensionering efter det behov som han själv känner och som ingen annan kan ge uttryck för. Det individuella åldrandet och olika arbetens krav gör att en reform av detta slag måste anses självklar. Vi vill komma bort från den fixering till en viss pensionsålder som nu finns och som är alltför generell för att passa alla. Vi anser att alla pensionsåldrar inom en viss tidsram — vi har sagt 63 - 70 år — skall anses som lika naturliga. Nu måste människor som vill ha en tidigare pensionering släpa sig fram de sista åren till 67 års ålder, medan andra — som både kan och vill fortsätta arbetet sedan de uppnått denna ålder — abrupt avpolletteras den dag de fyller 67 år. En viktig grundförutsättning för vår framtida politik när det gäller de äldre är alltså en rörligare pensionsålder. Men vi har också hävdat att en direkt övergång från yrkesarbete till pensionärstillvaro — enligt nuvarande system — är alltför tvär. För många människor innebär detta — den ena dagen verksam, den andra dagen pensionär — en rad svåra problem. Kontakten med arbetskamrater, medverkande i fackorganisation etc. bryts tvärt. Den pensionerade förlorar kontakter, aktiviteter och engagemang. Forskningsresultat pekar också på att pensioneringen ofta för med sig ett snabbare åldrande. Den hastiga övergången från ett aktivt yrkesliv till en passiv pensionärstillvaro är ofta direkt skadlig. Vi måste därför få en mjukare övergång genom att skapa arbetstillfällen som anpassas för den som vill arbeta på deltid eller i ett arbete som ställer mindre krav — som en övergångsform. Företag som anställer äldre arbetskraft bör kunna få statlig stimulans. Stat, kommun och landsting bör föregå med gott exempel genom att i större utsträckning än nu anställa äldre och inrätta deltidstjänster. Rent generellt måste det finnas en stark strävan att i större utsträckning än hittills anpassa arbetsplatsen till individens förutsättningar, åtgärder som inte bara kommer de äldre till godo. Vi har i en motion begärt att en statlig utredning skall få i uppdrag att lämna förslag till åtgärder av detta slag som samhället kan vidtaga för att underlätta för de äldre som önskar fortsätta sitt yrkesliv. Men frågan om de äldre och arbetsmarknaden är så allvarlig att sannolikt andra åtgärder måste vidtagas om inte en attitydförändring snabbt kommer till stånd på arbetsmarknaden. Det är alltför kortsynt att lägga enbart företagsekonomiska synpunkter på frågan. Om man menar något med talet om jämlikhet får inte en snabbare takt i inkomstökningen för de fullt arbetsföra innebära att de inte fullt arbetsföra stämplas ut och halkar efter. Näringslivet måste se till att de arbetstillfällen som lämpar sig för äldre och handikappade också utnyttjas på detta sätt. Samhällsekonomiskt och humanitärt är detta riktigt, även om det snävt företagsekonomiskt skulle ha vissa nackdelar. Vad jag nu sagt gäller inte bara de äldre, utan det gäller hela låglönegruppen och människor med olika slag av handikapp: utbildningsmässiga, yrkesmässiga, fysiska och mentala. De äldres bostadsområden måste planeras så, att de blir bekväma att använda. De måste utformas med tillgång till service av olika slag, något som ju kommer alla i området boende till del. Men med den målsättning vi har, att ge möjlighet för de äldre att så länge som möjligt efter egna önskemål bo kvar i normal bostadsmiljö, är det självklart att planeringen särskilt måste ta hänsyn till dessa behov. I folkpartiets strävan efter ett mänskligare samhälle är det naturligt att frågan om de äldres aktivitet och trygghet får en förstahandsrang. Vi måste när vi granskar den sociala och kulturella välfärdspolitiken se den i relation till att människor är olika och ställer individuella krav, har olika attityder och åsikter. Det är för oss omöjligt att betrakta de äldre som ett kollektiv. Vi måste komma bort från slentriantänkandet, att de äldre skulle vara en enda stor homogen grupp. Gör vi inte det, riskerar vi att diskussionen om de äldres problem bara kommer att handla om pensionens höjd och vårdmöjligheterna. Detta är viktiga frågor, men äldreproblematiken innehåller så mycket mer. Den måste utgå från att de äldre är individer, har individuella problem och önskemål. Det är därför vi verkat för en rörlig pensionsålder, där individen själv inom en åldersperiod får avgöra när han vill pensioneras, en successiv nedtrappning av yrkesverksamheten för de äldre, där var och en på sikt ges möjlighet att efter egen önskan gå över till mindre krävande sysselsättning, deltidsarbete etc. Det är därför vi så starkt har velat trycka på att de äldre måste ges större möjligheter att vara med i samhälleliga aktiviteter efter pensioneringen, dels därför att de självfallet måste utöva inflytande över sin egen situation men också för att ersätta den mängd av sociala kontakter som avbryts i samband med pensioneringen. Det är därför vi vill ha en utbyggd samhällelig service som ger de gamla möjligheter att om de så vill fortsätta att bo kvar i egen lägenhet. En förbättrad service är en förutsättning för att eventuell flyttning till ålderdomshem kan senareläggas. Att planeringen av bostadsområden tar hänsyn till dessa servicekrav är självklart. Vi har krävt en förbättrad information. Det är också en förutsättning för att de äldre skall kunna medverka i olika aktiviteter och använda sig av en förbättrad service. Vi har drivit de här frågorna och vi kommer att fortsätta med det. Det är bra att andra partier nu har anslutit sig till vår inställning. Jag lyssnade bl.a. på statsminister Palme när han i maj 1970 i Dagens eko redogjorde för de slutsatser man hade kommit till i den överläggning angående de äldre som hölls på Harpsund. Det var faktiskt en utomordentligt skicklig sammanfattning av vad som sägs i folkpartiskriften »Aktivitet och trygghet för de äldre» som kom ut i augusti 1969. Erfarenheten visar att det är de äldre och handikappade som drabbas värst av företagsnedläggningar. Två år 1970 presenterade undersökningar har belyst de allvarliga problem som på dagens arbetsmarknad är ett faktum för äldre och handikappade. Den ena undersökningen är framlagd av dr Einar Helander vid Stockholms läns landstings arbetsträningsinstitut i Edsberg. Däri visas på de skrämmande framtidsperspektiv som kraven på dagens arbetskraft ger. Om några år kan man räkna med att över 800 000 människor av medicinska, sociala eller andra skäl inte klarar av att konkurrera om arbete på den öppna marknaden. Den andra undersökningen har gjorts av Byggnadsindustrins arbetsforskningsinstitut och omfattar byggnadsarbetare i 50—65 års ålder i Malmöoch Luleå/Kalixområdena. Undersökningen visar att den uppdrivna arbetstakten skapar många och i viss utsträckning också svårlösta problem. De intervjuades hälsa "befanns vara sämre än väntat och ledde till att inte mindre än en fjärdedel av fallen rekommenderades fortsatt läkarkontroll. Denna utveckling måste brytas. Statsmakter, kommuner, näringsliv och löntagarorganisationer måste göra en samfälld attack mot de brister i arbetsmiljön som leder till att äldre människor ”stampas ut” från arbetsmarknaden. Vi måste förhindra att äldre människor isoleras från samhällsarbete och arbetsliv. Det finns också åtskilliga andra frågor, fru talman, som jag skulle vilja ta upp, men jag är väl underkunnig om att tiden rinner fort. Jag skall därför sluta mitt anförande med en liten påminnelse om de handikappade och deras situation. Jag är väl medveten om och tacksam för att åtskilligt har gjorts för de handikappade under socialminister Asplings tid i regeringen. Men åtskilligt återstår att göra. Jag förmodar att socialministern liksom många av oss riksdagsmän får brev från olika håll i landet, där man påtalar olika saker, ibland för egen del, ibland på grund av att samhällsintresset kräver det. Jag har ett sådant brev framför mig och jag skall läsa upp några rader ur det som avslutning på detta anförande. Brevet kommer från en äldre handikappad dam som bl.a. skriver: ”Det är dyrare att leva för sjuka än för friska pensionärer. De friska kan gå och leva normalt, vara med i livet, de handikappade med endast folkpension blir utestängda. De har ej råd med taxiresor för att uträtta ärenden, handla, besöka vänner, bibliotek, konserter o. d. Man vill ändå ha några intressen kvar om man skall orka leva.” En ökad produktivitet ger ökade möjligheter för oss friska som är med i arbetslivet. Det är emellertid skäl att tänka på dem som inte har den förmånen så att de inte halkar efter utan får all möjlig hjälp att följa med i utvecklingen. Vi har i en folkpartimotion framställt ett yrkande som vid första påseende kan förefalla ganska egendomligt. Vi yrkar nämligen att de handikappade som har möjligheter att rusta upp sin permanenta bostad också skall få möjlighet att rusta upp sin sommarstuga om de har någon. Som jag sade kan yrkandet i första ögonblicket förefalla egendomligt, men varför skall inte en handikappad ha den möjligheten när vi som är med i yrkeslivet, om vi har en sommarstuga, har möjlighet att använda den som vi vill och kan. Även de handikappade borde ges möjlighet till en sådan anordning.

Fru talman! I årets statsverksproposition uttrycker finansministern sina bekymmer över att priserna i Sverige i fjol tenderade att stiga oroväckande snabbt. Men hade herr Sträng sett utvecklingen med andra ögon än s.k. blandekonomiska ögon, dvs. kapitalistiska, hade han blivit mindre förvånad. Prisstegringar har blivit en vanlig företeelse under det stadium av kapitalism som vi nu befinner oss i, då priskonkurrens i stort ersatts av konkurrens genom s.k. marknadsföring, reklam osv., vilket allt ytterligare höjer priserna. Man brukar skylla de höga priserna på vad man kallar de höga lönerna. Detta är falskt. Monopolkapitalisterna höjer sina priser för att få största möjliga profit och före höjningen av lönerna. Arbetarnas lönekrav är deras försvar mot monopolkapitalismen. Sedan mycket lång tid tillbaka har vänsterpartiet kommunisterna krävt att medvetna åtgärder skulle vidtagas från myndigheternas sida för att få stopp på prisstegringarna. Vi har krävt prissänkningar.

Som vi alla vet följdes detta prisstopp efter några veckor av ett allmänt prisstopp. Vpkss krav och den opinion som fanns ute bland löntagarna, vilken vi hjälpt till att skapa så gott vi har kunnat, hade alltså lett till detta totala prisstopp, visserligen för sent insatt men dock genomfört. Men, fru talman, den 1 januari i år blev alla varor rätt väsentligt dyrare på grund av det beslut som redan i maj månad förra året fattades om mervärdeskattens höjning. Jag vill erinra om att denna höjning genomdrevs i full enighet mellan regeringen och de borgerliga partierna. Jag tror emellertid att samtliga ledamöter här i riksdagen nu fått möta den reaktion som denna höjda moms medfört och också fått ta del av de ytterligare bekymmer för den vanliga familjen för att få debet och kredit att gå ihop. Löntagarfamiljerna är djupt oroade över det prisläge som vi nu har. Främst gäller det de dagliga inköpen av oundgängliga livsmedel.

Men hur har det blivit? Fru talman! Alla indirekta skatter — alltså också den nu höjda momsen — drabbar hårdast de grupper i samhället som har de lägsta inkomsterna. Barnfamiljerna drabbas allra hårdast därför att deras konsumtion är relativt störst. Det är inte obekant att vänsterpartiet kommunisterna under förra året liksom nu i år i en motion krävt att nu när den höjda mervärdeskatten är ett faktum borde den åtminstone avskaffas på livsmedel. Detta skulle innebära en omedelbar och kännbar sänkning av priserna på den grupp av viktiga konsumtionsvaror som tar en så stor del av en vanlig löntagares budget. Det skulle också bli en i dag nödvändig lättnad i första hand för låginkomsttagare och barnfamiljer. Herr Sträng påstod i sitt anförande första dagen under denna remissdebatt att han hade bra mycket lättare än herr Bohman att tala till massorna — och detta bestrider jag inte alls — men hur skulle det vara om herr Sträng också någon gång lyssnade till massorna. Det har under senare år visat sig att antalet människor i vårt land som tvingats att söka socialhjälp har ökats mycket snabbt och detta därför att deras inkomst inte räcker till att betala mat och hyra. Detta kostar också pengar för samhället, och det är därför som vi inte alls tror på påståendet att den genomförda s.k. stora fördelningsreformen skulle befria finansministern eller kanske rättare sagt i detta sammanhang det svenska samhället och kommunerna från att ge ifrån sig några pengar. En politik som har till följd att allt fler vanliga löntagare tvingas att söka socialhjälp måste det vara något fel på, särskilt som vi samtidigt kan konstatera den mycket goda vinstutvecklingen för kapitalägarna. Regeringen säger att låginkomsttagare och barnfamiljer inte alls skall få bekymmer med den höjda momsen, därför att de har fått kompen sation för denna. Ja, fru talman, det allmänna barnbidragets höjning från 900 kronor till 1 200 kronor per år bestrider vi inte alls, men vi bestrider att detta skulle vara något slag av kompensationshöjning. Redan under föregående år påpekade vi med stöd av material från riksdagens upplysningstjänst att den höjning av barnbidraget som nu genomförs innebär att detta återfår sitt realvärde från den tidpunkt då det infördes i slutet av 1940-talet. Om jag minns rätt, slog det på fyra kronor till herr Strängs fördel — så var det med den kompensationen! Det är inte heller obekant för någon här och inte heller för regeringen att kommunalskatterna oavbrutet stigit och nu beräknas uppgå till i genomsnitt 22:49 för år 1971 mot 14:63 för bara tio år sedan. Inte blir det någon lättnad för låginkomsttagarna och barnfamiljerna i de vanliga inkomstlägena. Det är helt orimligt att koppla bort kommunalskatten, när man diskuterar skattetrycket för medborgarna, som regeringen och främst herr Sträng har en sådan benägenhet att göra. Jag vill sedan ta upp en fråga som gäller de höga och stigande hyrorna. I Göteborg som jag kommer ifrån finns det över 600 outhyrda lägenheter. Visserligen har man satt upp gardiner för en del fönster för att det inte skall se alltför illa ut, men i alla fall! Dessa lägenheter står inte tomma därför att det inte finns några barnfamiljer i Göteborg som står i bostadskö och som är i skriande behov av lägenhet, utan därför att dessa familjer trots både statligt och kommunalt bostadstillägg inte klarar av att betala hyran. Det går inte att bestrida den utveckling som jag här har gett några exempel på. Vårt parti är givetvis inte motståndare till att det blir lägre direkta statsskatter för de lägre inkomsttagarna och för barnfamiljerna. Men vi är motståndare till att de indirekta orättvisa skatterna finns och att dessa höjs. Vi är motståndare till den utveckling som driver kommunalskatterna i höjden, som ökar taxor och hyror och som sammanlagt gör att de kategorier som får denna sänkta statliga skatt själva får betala denna och mer därtill, fast på annat sätt. Regeringen kan omedelbart ändra på en del av denna felaktiga politik. Därför säger vi: Ta bort momsen på alla livsmedel! Då skulle den utlovade skattesänkningen för de lägre inkomsttagarna kunna få någorlunda avsedd effekt. Vi är medvetna om att detta vårt förslag kostar ett par miljarder kronor. Men, fru talman, vänsterpartiet kommunisterna har inte en gång utan gång på gång visat var dessa pengar skall tas. Vi har alltså full täckning för vårt krav om att momsen skall tas bort på livsmedel. De skatteskärpningar som vi har föreslagit och som vid detta laget torde vara väl kända för de flesta är bl.a. skärpning av skatten på höga inkomster, stora förmögenheter, arv och gåvor, aktievinster, markvinster osv. Enligt siffror med faktaunderlag som vi lämnat i våra motioner, ger dessa skärpta skatter de miljarder som behövs. Om man alltså anser att statskassan behöver denna summa, står valet mellan att ta ut dem genom skatt på maten eller genom skatt på kapitaloch bolagsvinster. Vi anser att det senare är det riktiga, och det borde faktiskt också en socialdemokratisk regering göra. Till sist, fru talman, ännu en fråga. Barnstugeverksamheten har det talats om åtskilligt under de senare åren. Det framhålls alltid från regeringshåll när denna fråga diskuteras att vi här haft en kolossal acceleration. Jag bestrider inte att antalet platser i våra barnstugor har ökat, men om man skall tala om någon stor acceleration, får man inte glömma bort det bottenläge som vi befann oss i bara för några år sedan. Det är ju så att om man har talet 10 och ökar detta till 20, blir det en hundraprocentig ökning — det går inte att bestrida. I årets budget ökas driftsanslaget till barnstugorna med 53 miljoner kronor och uppgår nu till 130 miljoner. Det kan låta bra och bestickande. Men låt oss se hur det är i verkligheten. Enligt låginkomstutredningen fanns det i Sverige den 1 april 1970 i åldern 0—6 år 122 700 barn till heltidsarbetande mödrar. I samma åldrar fanns 92 500 barn till deltidsarbetande mödrar — med deltidsarbetande menar jag sådana som arbetade över 20 timmar per vecka. Till detta kommer aspekten om alla förskolebarns sociala anpassning, som barnstugeverksamheten kan medverka till. Jag skall inte uppehålla mig mera vid detta i dag, men jag vill ha det noterat därför att de siffror jag nämnde alltså avsåg barn till förvärvsarbetande mödrar. Om jag har räknat rätt blir det således 215 200 barn, och den siffran vill jag ställa i relation till att antalet statsbidragsberättigade platser i daghemmen den 1 juli 1970 utgjorde 33 800. Till dessa siffror vill jag också nämna att enligt finansplanen, och enligt kommunernas egna planer, 25 000 nya platser i dagoch fritidshem kommer att påbörjas under innevarande och nästa budgetår. Enbart under 1970 var det 50 000 kvinnor som gick ut i förvärvsarbete. Bland dem var det hälften, alltså 25 000, som hade barn i föreskoleåldern. Varje människa som har lärt sig plus och minus i skolan kan alltså mycket lätt räkna ut hur illa det är ställt med barnstugorna i Sverige trots den stora och kolossala acceleration som man talar om från regeringshåll. I detta sammanhang måste jag påpeka att jag inte vill anklaga alla kommuner för ett dåligt läge på barnstugefronten. På flera håll bland landets kommuner finns viljan men inte de ekonomiska förutsättningarna. En kommunalman kan nämligen inte höja kommunalskatten hur mycket som helst. Det är alltså pengar det är fråga om i detta sammanhang. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det vore rimligt att åtminstone lönekostnaderna inom barnstugeverksamheten skulle övertas av staten. Dessa utgör mer än 70 procent av de sammanlagda utgifterna och uppskattas enligt vad som meddelats oss från riksdagens upplysningstjänst till omkring 280 miljoner kronor för år 1971. Samhället kan i dag inte stå till svars för en sådan eftersläpning som nu finns i fråga om barnstugeplatser. Här om någonstans måste krafttag göras för en ändring, och de måste göras omedelbart. De ekonomiska satsningarna på detta område kommer att ge mångfaldig utdelning — både ekonomiskt och på annat sätt. Det är dock de statliga myndigheterna som skall bära huvudansvaret för dessa satsningar.

Fru talman! Jag vill ägna några minuter åt barntillsynsfrågorna. Såsom fru Ryding nämnt är dessa frågor ytterst aktuella. Finansminister Sträng gav förra året ut en liten bok med titeln Fakta om skatter. Där skriver han att vi i framtiden förmodligen ej kan räkna med ökad invandring från andra länder, då de flesta av dessa behöver sina egna arbetskraftsresurser. I detta läge, skriver finansministern, utgör de hemmavarande kvinnorna en mycket värdefull arbetskraft. Jag tror att detta konstaterande är helt riktigt. Om vi vill ha ut kvinnorna i förvärvslivet, är det emellertid flera krav som måste beaktas. Det måste först och främst finnas tillgång till lämpligt arbete och vidare ökade möjligheter till deltidsarbete. Det måste även bli ökade möjligheter till utbildning och fortbildning. Slutligen är det viktigt att barntillsynen ordnas på ett tillfredsställande sätt. Detta är ett ytterst angeläget krav. Det brister för närvarande oerhört i detta avseende. Jag har hämtat mina siffror i detta sammanhang från långtidsutredningens kalkyler för utvecklingen 1970—1990, och de skiljer sig därför något från dem som fru Ryding nämnde. Enligt denna utrednings kalkyler hade vi 1970 i vårt land nära 823 000 barn i åldern 0—6 år. Om man räknar med att 50 procent av barnen i denna ålder behöver plats på daghem — och det kan vara lågt räknat — kommer man fram till att det behövs drygt 411 000 platser. Hur många platser har vi då att erbjuda? Ja, enligt senast tillgängliga siffror, som är daterade den 31/7 1970, finns det 32 626 daghemsplatser och mellan 30 000 och 32 000 platser på familjedaghem. Dessutom finns det ungefär 80 000 platser på lekskolor. Men dessa ger tillsyn endast några få timmar per dag och då som regel för barn till föräldrar som inte förvärvsarbetar. Med fritidshemmen, som tar hand om barn i skolåldern, är det ännu sämre beställt. Enligt den tidigare nämnda utredningen fanns det 1970 958 000 barn i åldern 7—15 år. Om man räknar med att endast 25 procent i denna åldersgrupp behöver tillsyn, kommer vi ändå fram till att 240 000 ungdomar skulle vara i behov av tillsyn och sysselsättning under icke skoltid. Hur har det då planerats, och vad har vårt samhälle att ge dessa ungdomar? Jo, vi hade 6 411 platser på fritidshem den 31 juli 1970. Ungefär 240 000 platser behövdes, 6 400 erbjöds — i allra högsta grad skrämmande siffror!

Från centerpartiet vill vi med skärpa framhålla att så länge denna stora brist på tillsynsplatser består, så länge måsta alla till buds stående medel utnyttjas för att öka platsantalet för barntillsynen. I detta allvarliga läge borde det stå klart för envar att det måste lättas på de spärrar — kvotoch balansregler — som fortfarande gäller. Varför kan man inte helt enkelt ta bort både kvotregeln och balansregeln? Det är praktiska åtgärder som borde vara självklara i en krissituation. Nog borde alla vara eniga om att familjedaghem är ett utmärkt komplement till tillsyn i barnstugor. Familjedaghem har ju möjlighet att ta emot barnen på tider då institutionerna normalt inte har öppet, t.ex. i de fall då föräldrarna skiftarbetar. Familjedaghem kan också ge en lugnare miljö än institutionerna och en mer personlig omvårdnad. Jag vill gärna citera familjedaghemsutredningen, som lämnade sitt betänkande 1967. Utredningen framhåller: ”Familjedaghem är en barntillsynsform, som för många barn kan var att föredraga framför den kollektiva vården. Ett exempel är det infektionskänsliga barnet. Det finns också barn som ej tål den kollektiva samvaron med andra. För nervösa och känsliga barn kan det bli för påfrestande.” Ett annat skäl som talar för familjedaghem är att vårdtiden i familjedaghemmen lättare kan anpassas efter föräldrarnas önskemål. Vidare kan långa avstånd till barnstugan utgöra skäl för föräldrar att ha barnen nära hemmet. Jag tycker att vår strävan att öka antalet platser för barntillsyn framför allt måste sikta på vad som är bäst för barnen. Man har vid läkarkontroll av fyraåringar kommit fram till att nästan en fjärdedel av barnen har nervösa besvär. Enligt vissa uppgifter saknar i dag 50 000-60 000 barn under 10 år varje slag av tillsyn när föräldrarna arbetar. I detta ytterst bekymmersamma läge vill jag också nämna att en grupp från pedagogiska institutionen i Stockholm har gjort en undersökning som visar att barn som kommer från stora bostadsområden och som saknar tillsyn ger upphov till ett nytt slags människa. Barnen blir bråkiga, skräniga, känslokalla och inåtvända. Hur blir dessa barn som vuxna? Måste inte samhället söka alla möjligheter för att hjälpa och stödja så många som möjligt? Det kan inte vara realistiskt att i detta läge behålla kvotoch balansregler som begränsar statsbidragsgivningen till familjedaghem. Genom att lätta på eller helst ta bort reglerna skulle man bidra till ökad satsning på familjedaghem och därmed öka tillsynsplatserna utan att fördenskull begränsa tillskapandet av barnstugeplatser. Det skulle bli till gagn för barnen, och det är faktiskt viktigare än alla möjliga restriktioner. Kanske vi kan förvänta en bättre anpassning till behovet för framtiden? I statsverkspropositionen nämner statsrådet att barnstugeutredningen har att söka finna en planering av barntillsynen, en planering som tillgodoser efterfrågan av permanenta och tillfälliga lokaler — såväl barnstugor som familjedaghem — som smidigt kan anpassas till förändringar i efterfrågan. Detta tycker jag lät positivt, och jag vill gärna också citera vad statsrådet fru Odhnoff sade i en riksdagsdebatt i våras. ”I väntan på barnstugeutredningens förslag till fastare planering behövs redan nu okonventionella grepp för att snabbt tillfredsställa efterfrågan.

Orealistiska standardkrav får inte bli ett hinder för att tillfredsställa behovet av barntillsyn. Vidare kan det bli aktuellt att pröva en mera öppen verksamhet vid våra barnstugor.

Jag vill också uttrycka förhoppningen att den nya uppfattning om barntillsynen som statsrådet nämnde i riksdagsdebatten i våras kommer att bli vägledande för departement och myndigheter. Jag tycker att första resultatet från regeringens sida borde bli att nu avlägsna de spärrar som begränsar statsbidraget till familjedaghem, vilket centern ständigt föreslår i motioner. Vi har verkligen inte råd att låta vår största tillgång, barnen och ungdomen, sitta emellan därför att planeringen och förutseendet varit alltför bristfälliga.

Fru talman! Jag skall tala om frågor som rör ökad jämställdhet mellan könen. Egentligen skulle jag kunna beklaga att inte dessa frågor har fått ett alldeles eget avsnitt i denna debatt — det är inte så särskilt många som har berört frågan om jämställdhet mellan könen. Några har inlett sina anföranden med den frågan eller i förbigående berört den, men mer har det inte varit. Vid höstens remissdebatt på Helgeandsholmen var det två talare i andra kammaren som behandlade dessa frågor. Nu tror jag inte att detta är ett rättvisande mått på intresset bland de 350 riksdagsmännen för dessa frågor, men det är tillräckligt litet för att jag skall låta bli att stryka mig på talarlistan — man har ju fått en hel del råd i den vägen. Jag skulle också kunna hänvisa till mitt inlägg i höstens remissdebatt. Mina åsikter i det gamla stenhuset är alltså i detta nya plåthus i det närmaste oförändrade även om man förändras från dag till dag. Denna inrikespolitiskt betydelsefulla deklaration möts säkert med stor glädje och tacksamhet — jag känner sympatin och värmen strömma emot mig! Jag inledde mitt anförande i höstremissen med att tala om korta och långa kjolar och jämställdhetsdebattens samband med modeutvecklingen. Det väckte faktiskt intresse på sina håll — jag fick t.o.m. några smått reaktionära socialdemokrater att lyssna till vad jag hade att säga.

Detta är en av de principfrågor som vi måste ta ställning till om vi verkligen vill öka jämställdheten. Jag är glad inte bara över att socialministern är här i kammaren utan också över att han ser positivt på dessa frågor. Detta gav han uttryck åt i ett svar på en interpellation från mig i höstas som gällde tilläggssjukpenningen. Det är ju kvinnan som efter havandeskap kan få tilläggssjukpenning, men faktiskt skulle mannen efter ett par månader lika bra som sin hustru kunna sköta hemmet och babyn. Därför undrade jag om inte mannen skulle kunna få samma tilläggssjukpenning. Det går för närvarande inte, men på min interpellation till socialministern i höstas fick jag alltså ett positivt svar, varför jag hoppas att frågan snart skall lösas. Detta är en av de många frågor som måste lösas. Det gäller inte enbart att skapa valfrihet för kvinnan. Jag ber er observera att det här egentligen inte är en kvinnofråga. Många inbillar sig det, och de rycker ögonblickligen av gammal vana på axlarna och lyssnar inte längre. Men detta är i hög grad en fråga som borde engagera alla oss manliga individer. Med tanke på konventioner och skrivna och oskrivna regler i arbetslivet är det faktiskt svårt i dag för en man att för några månader eller ett år göra arbetsbyte med sin maka. Vi måste ägna oss åt dessa frågor betydligt mer än vad vi gör. Vi måste skapa familjevänliga arbetstider, vi måste skapa möjligheter till avsevärt mycket flera deltidstjänster. Jag tror att vi kan se fram mot en tidsperiod, kanske om 10—15—20 år, när både hon och han i hemmet har deltidstjänst. Det hänger på arbetsgivaren — den enskilde företagaren, kommunen, staten — om detta blir möjligt. Men jag tror att människorna kommer att kräva det. Observera således att detta inte är en kvinnofråga utan en fråga för hela familjen! Det är en fråga om valfrihet för familjen, och det är, fru talman, någonting som jag och — det vet jag — flera kolleger i kammaren kommer att arbeta för under 1970-talet. Var nu detta så viktigt att jag inte hade kunnat göra som flera av mina kolleger, dvs. stryka mig på listan och avstå från att gå upp i talarstolen? Är jämställdhetsfrågorna så väsentliga att vi kan ägna dem några minuter under en debatt som tar flera dagar i anspråk? Är de så viktiga, fru talman? Jag tycker det.